Herr talman! Jag kan med tillfredsställelse konstatera att Karin Söder och jag - jag hade inte heller väntat mig något annat — är ense om vikten av att man gör så få undantag som möjligt från offentlighetsprincipen. Jag har full förståelse för de problem som Karin Söder tar upp. Samtidigt är det så, som Karin Söder säger, att de lyckligtvis inte förekommer så ofta. Men detta är en mycket svår avvägning. Över huvud taget är sekretesslagen en lag som kräver avvägning mellan olika intressen. Jag är övertygad om att vi måste följa dessa frågor med uppmärksamhet, och om det inträffar fall av detta slag, som har blivit mer och mer frekventa, har vi säkert anledning att ingripa.
Herr talman! Jag är glad för detta förtydligande från justitieministerns sida, nämligen hans försäkran att han tänker följa dessa frågor med uppmärksamhet. Jag kan berätta att jag har fått brev från personer som arbetar i offentlig tjänst med förtidspensioner och svåra sociala problem och som själva har varit utsatta för trakasserier av detta slag. Jag vet också att det finns personalansvariga som känner sig vara i en mycket brydsam situation när de får sådana här förfrågningar då någon vill ta del av en personakt beträffande en anställd, därför att man inte anser sig ha fått det bidrag eller det beslut som man själv skulle ha velat ha av en tjänsteman. Det är egentligen en fråga om hur dessa tjänstemän skall kunna fullfölja våra intentioner i den lagstiftning som vi har beslutat om. Vi har också en skyldighet att ge dem trygghet i sin ämbetsutövning. Jag är medveten om att det, som det står i svaret, finns möjligheter att följa upp fall som rör förgripelse mot tjänsteman, men vi har ett ansvar för att vi organiserar verksamheten så, att sådana situationer inte skall behöva uppstå. Jag hoppas att jag kan ta det som justitieministern sade i sitt senaste inlägg till intäkt för att regeringen om det blir nödvändigt kommer att vidta åtgärder. Jag vill till sist upprepa frågan om hur vi skall kunna förbättra situationen för de personalansvariga, som kanske borde få bättre instruktioner om hur de i känsliga fall skall hantera sådana här ärenden för att kunna vara det stöd för sina medarbetare som de är avsedda att vara.
Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig när ombyggnaden av polishuset i Solna kan komma till stånd och vad regeringen är beredd att göra för att påskynda projektet. Regeringen uppdrog den 27 augusti 1981 åt byggnadsstyrelsen att börja projektera omoch tillbyggnad av en förvaltningsbyggnad i Solna med lokaler för polisväsendet t.o.m. systemhandlingar. I beslutet föreskrevs bl.a. att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när så är lämpligt ur sysselsättningssynpunkt. Byggnadsstyrelsen har kommit in med en begäran om att få fortsätta projekteringen t.o.m. bygghandlingar och även begärt att få byggnadsuppdrag. Jag är väl medveten om att polisens lokaler i Solna är mindre ändamålsenliga och att det är angeläget att den planerade omoch tillbyggnaden kommer till stånd. Men mot bakgrund av det ekonomiska läget måste tyvärr även mycket angelägna byggnadsinvesteringar prövas noggrant. Jag ser därför ingen möjlighet för regeringen att nu ge klartecken för byggstart. Men behovet av konjunkturoch arbetsmarknadsåtgärder övervägs fortlöpande inom regeringskansliet. Bl. a. beslutade regeringen den 6 oktober i år att tidigarelägga statliga investeringar för ca 500 milj.kr.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Polishuset i Solna är klart underdimensionerat. Vaktområdet är ett av de större i Stockholm och innefattar bl.a. Råsundastadion samt Haga slott, där utländska gäster ibland inkvarteras. Onödig arbetstid går åt till förflyttningar inom de tre huskropparna, och risken för spilltid i gemensamhetslokaler, reception etc. är stor. De tre husen är vardera inte tillräckligt stora — 14—15 rum — för att inrymma en avdelning, varför kontakterna mellan husen är mycket frekventa. Nuvarande arrestlokaler räcker bara till för den reserv som alltid måste finnas. Transporter av anhållna sker dagligen till närbelägna arrestlokaler, såsom arrestlokalerna i Sollentuna, Jakobsberg och Täby och Kronohäktet i Stockholm, men även till andra, mer avlägsna orter. Vid besök som jag och en annan riksdagsledamot från Stockholms län gjorde hos Solnapolisen för någon tid sedan sade man att merkostnaderna för transporter m.m. uppskattades till ca 4 milj.kr. per år. Det har nu gått mer än två år sedan regeringen uppdrog till byggnadsstyrelsen att projektera en ombyggnad. För projekteringsuppdraget anslogs 4,2 milj.kr. Själva ombyggnaden beräknades då, i prisläget den 1 april 1980, motsvara 24,3 milj.kr. Det rör sig alltså om förhållandevis låga kostnader för ombyggnaden i jämförelse med de stora besparingar som skulle kunna göras. I regeringsbeslutet definieras ombyggnadsprojektet till att omfatta bl.a. iordningställande av ny arrestenhet. De nya lokalerna skulle dimensioneras för 14 förvaringsrum för anhållna och 8 förvaringsrum för tillfälligt omhändertagna. Därjämte projekteras en specialcell. Det föreligger mycket starka önskemål, inte bara från polisens sida utan också från allmänhetens, om att denna ombyggnad snarast kommer till stånd. Stockholmsområdet har fått mycket få anslag under senare tid för ombyggnader av denna typ. Projektet borde kunna utnyttjas av sysselsättningsskäl. Av betydelse är också att rikspolisstyrelsen stöder kraven. Jag konstaterar med tillfredsställelse att justitieministern förklarat det angeläget att den planerade omoch tillbyggnaden kommer till stånd. Jag uttrycker förhoppningen att alla möjligheter tillvaratas för att igångsättande snarast skall kunna ske.

Herr talman! Vi borgerliga ledamöter i finansutskottet har fogat en reservation till utskottets betänkande med anledning av Lennart Petterssons m.fl. önskemål om skärpta regler för utlänningars aktieförvärv i svenska företag. Utskottet betonar, och det anser jag att vi är eniga om, att man ser det ökade utlandsintresset för svenska aktier som positivt och att försäljningen av svenska aktier till företag i utlandet snarare är något vi bör utöka än att minska. Den slutsats som Lennart Pettersson m.fl. drar i motion 1982/83:429 är inte riktigt överensstämmande med inledningen. Det sägs där: ”Som litet högutvecklat industriland med stor utrikeshandel är Sverige i stor utsträckning utsatt för internationella beroenden, speciellt på det ekonomiska området.” Herr talman! Det är nästan samma inledning som Berndt Ahlqvist har i sin mycket omdebatterade bok ”i Bräcklig farkost”. Första kapitlet i denna bok börjar med: ”Det finns ingen svensk ekonomi. Det finns bara en svensk bit av en enda världsekonomi.” Det betyder att vi på område efter område går mot en integrerad verksamhet med mer och mer gemensamt mellan olika aktiemarknader. Detta bedömer vi som mycket positivt. I reservation nr 1 har vi reserverat oss mot en del av argumenteringen i utskottets skrivning. Vi delar uppfattningen som utskottet anfört på s. 3.: ”Utskottet delar fullmäktiges uppfattning att det inte finns tillräckliga skäl att nu återgå till en mer restriktiv tillämpning inom valutaregleringen i fråga om utlänningars aktieförvärv.” Däremot vill vi reservanter ha de följande meningarna utbytta: ”Däremot anser utskottet i likhet med fullmäktige att ett bättre täckande skydd bör skapas mot utländskt inflytande i svenska företag. Det bör därför utredas om det kan ske genom en utvidgning av 1982 års lag. Detta bör ges regeringen till känna.” Vi reservanter delar inte denna uppfattning, vi anser att dessa meningar bör bytas ut mot: ”Utskottet anser inte heller det nu finnas skäl att utreda hur man genom en förändring av 1982 års lag kan skapa ett bättre skydd mot utländskt inflytande i svenska företag.

Utskottet anser inte heller att det nu finns skäl att utreda hur man genom en förändring av 1982 års lag kan skapa ett bättre skydd mot utländskt inflytande i svenska företag. Motionen avstyrkes.”, dels att utskottets Jag vill tillägga att det vore synnerligen olyckligt om man nu gick in med åtgärder när vi har fått ett ökat utländskt aktieintresse och när även svenska företag ju har haft stora emissioner på utlandet. Jag kan nämna AGA, Ericsson och Pharmacia, som helt nyligen gick ut och mötte stor efterfrågan i utlandet. Det är enbart till fördel för Sverige att vi har fått denna vidgade marknad. Farhågorna när det gäller utländskt ägande finner vi mycket överdrivna och finner därför inte heller anledning att ens låta utreda denna fråga. Vi tror att varje sådan åtgärd av utlandet kommer att uppfattas som ett hot och ett ingrepp och kommer att verka störande på aktiemarknaden. Det kommer att försvåra för svenska företag som går ut med stora nyemissioner att placera dessa. Det har vi ett exempel på från 1969, då man började införa vissa restriktioner när det gällde aktiehandeln. Vi vill således inte ha några ändringar i bestämmelserna när det gäller företags möjligheter att få ge ut nya aktier på utländska marknader — alltså vad som går utöver s.k. switch-affärer. Det var alltså en positiv åtgärd som 1979 års regering genomförde. Utvecklingen på aktiemarknaden har visat att detta har varit till förmån för vårt land. Vi har under det här året sålt svenska aktier till utlandet för ända upp till 9 miljarder kronor brutto, och nettosiffran kanske ligger på 5 miljarder kronor. Det betyder att vi inte behöver låna pengar i utlandet för att få detta kapitaltillskott. I stället värderar utlandet våra aktier så mycket att de köper dessa, och riksgäldskontoret slipper gå ut och låna upp motsvarande summa.

Herr talman! I diskussionen om internationella kapitalrörelser intar det nordiska samarbetet en särställning, eftersom det representerar möjligheter inför framtiden att säkra en nationell utveckling utan ett för långtgående internationellt beroende. Just nu förefaller aktiviteten i den här frågan att framför allt ligga inom Nordiska rådet och dess skilda organ. På nationell nivå blossar intresset upp gång efter annan, framför allt dikterat av bilaterala överläggningar, ministerbesök och regeringsdeklarationer. Exekutivt förefaller emellertid det nordiska samarbetet ha gått in i något som jag skulle vilja karakterisera som en ny istid. Den andra Fälldinregeringen hade en hög prioritet för t.ex. det norsksvenska samarbetet. Det träffades ett samarbetsavtal med tre tilläggsprotokoll som nu har avkastat bl.a. en Tele-X-uppgörelse, som också innefattar Finland. Den svensk-norska industrifonden har startat sin verksamhet och förefaller vara framgångsrik. Norge ökar nu sin oljeexport till Sverige i stor omfattning. Det är allt produkter av tidigare presterade insatser. Efter regeringsskiftet har enligt min uppfattning mycket litet hänt inom det nordiska samarbetet — tyvärr. Ett område som är avgörande för hur det nordiska samarbetet skall utvecklas är kapitalrörelserna ur skilda aspekter. Det är ingen ny fråga i detta sammanhang. Nordiskt samarbete på kapitalmarknaden och inom valutapolitiken aktualiserades redan i Helsingforsavtalet av år 1962, där det fastslogs att länderna skulle verka för största möjliga frihet för kapitalrörelser i Norden. I Nordekrapporten, som avlämnades till Nordiska rådet 1969, togs frågan om en liberalisering av kapitalrörelserna upp. Där hänvisades till de tolkningsproblem som OECD:s kapitalliberaliseringsstadga kunde medföra. Dessa problem måste enligt Nordekrapporten föranleda förhandlingar med OECD. I Nordiska ministerrådets rapport 1980, Nordiskt ekonomiskt politiskt samarbete, fastslogs t.ex. att det föreligger ett stort ekonomiskt beroende mellan de nordiska länderna. De positiva spridningseffekter som skulle uppstå i vart och ett av de nordiska länderna vid en samtida uppgång i den inhemska efterfrågan ansågs jämförbar med effekten av en expansion i något av de stora länderna — USA, Västtyskland eller Storbritannien. De nordiska industriförbunden har för sin del föreslagit inrättande av en gemensam nordisk aktiemarknad, som skulle innebära att börsföretag skulle få möjligheter att bli noterade på de olika börserna i de nordiska länderna. Häromvecken tog stiftelsen Aktiefrämjandet upp frågan i en rapport, där man visade vilka möjligheter till praktiska lösningar för att öka aktiehandeln t.ex. mellan Sverige och Norge som föreligger redan inom befintliga regelsystem, naturligtvis under förutsättning att berörda myndigheter är beredda att ge en liberal tolkning av gällande regler. Det är mot denna bakgrund som jag väckt min motion med förslag om åtgärder till liberalisering av kapitalrörelserna i Norden och inrättande av en gemensam nordisk aktiemarknad. Motionen tar fasta på det omfattande arbete som bedrivits och bedrivs i Nordiska rådets skilda organ och det intresse som finns i politiska grupperingar men också bland intresseorganisationer på nationell nivå. När man i det politiska arbetet skall gå vidare i denna positiva och konstruktiva anda krävs dock att även de nationella parlamenten visar sitt engagemang och är beredda till sådana politiska initiativ som kan underlätta arbetet på att skapa en nordisk hemmamarknad. Ur denna synpunkt är utskottets behandling av min motion och f. ö. också riksbanksfullmäktiges remissyttrande över motionen en klar besvikelse. Samtidigt kan det också på något sätt vara en illustration till vad problemet egentligen rör sig om. Det finns nämligen en benägenhet att hänvisa frågor om nordiskt samarbete till Nordiska rådet för att dölja ett påtagligt ointresse och brist på engagemang. Det finns också en benägenhet att i tid och otid hänvisa till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och dess restriktioner för särbehandling av de nordiska länderna. En rimlig slutsats borde enligt min uppfattning i stället vara att för det första se vad som kan göras inom ramen för det tillgängliga regelsystemet. Vi har tagit några steg på vägen. Erfarenheter saknas alltså inte. För det andra måste en slutsats vara att en kapitalliberaliseringsstadga, som tillkommit för över 20 år sedan i ett helt annat ekonomiskt och industriellt klimat, rimligen måste kunna bli föremål för de modifieringar eller undantag som utvecklingen motiverar. Fria kapitalrörelser är i dagens industrisamhälle en mycket viktigare del i utvecklingen än för 20 år sedan. Det finns alltså anledning för den svenska regeringen att ta initiativ till sådana förhandlingar med OECD i samråd med de nordiska kollegerna att kapitalliberaliseringsstadgan modifieras och moderniseras och inte hindrar åtgärder som är ägnade att stärka den industriella utvecklingen i hela Nordeuropa. Ändamålet med åtgärderna står ju inte på något sätt i strid med OECD:s verksamhet eller inriktning. Med fantasi och engagemang måste vi driva de nordiska frågorna vidare. Det är i hög grad en förutsättning för den industriella och kommersiella utvecklingen i de nordiska länderna. Det svensk-norska samarbetet är och bör vara ett experimentfält. Aktiviteterna på detta experimentfält får dock inte undanskymma angelägenheten av en fortsatt utveckling även av det svensk-finska samarbetet. Även där får jag intrycket att arbetet har gått in i en ny fas, av lägre intensitet och ett mindre engagemang från den svenska regeringens sida, vilket jag uppriktigt beklagar. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att det är särskilt angeläget att den svenska riksdagen tar erforderliga initiativ för att på skilda sätt främja det nordiska samarbetet. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 5 till finansutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag skall ta upp två av de frågor som är behandlade i finansutskottets betänkande om internationella kapitalrörelser. Den första frågan gäller utlänningars aktieförvärv i svenska företag. Bakgrunden till den diskussionen är att försäljningen av svenska aktier till utlandet har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Det nämns i utskottsbetänkandet att försäljningarna första halvåret 1983 uppgick till 7 336 milj.kr., vilket var mer än exporten av aktier under hela 1982, då den uppgick till 2 580 milj.kr. Det har alltså skett en mycket kraftig ökning under det senaste året. Här föreligger en motion av Lennart Pettersson m.fl. socialdemokrater, som ställer två krav, nämligen dels att riksdagen uttalar sig för att riksbanken skall återgå till tidigare restriktiva praxis när det gäller tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag, dels att riksdagen uttalar sig för att de fackliga organisationernas företrädare också får delta i beslut i valutastyrelsen om tillstånd till utländska köp av svenska aktier. Jag tycker från mina utgångspunkter att detta är mycket berättigade krav, och jag har därför stött dem i finansutskottet och också avgivit en reservation där jag yrkar bifall till motionen. Jag skall inte gå in på argumenteringen i själva motionen eftersom Lennart Pettersson är antecknad på talarlistan och säkert själv mest vältaligt kan utveckla avsikterna med sin motion, men jag vill ta upp något av finansutskottets argumentation när det avstyrker de enligt min mening mycket berättigade kraven i motion nr 429. Finansutskottet tar den ståndpunkten — och där är de socialdemokratiska och de borgerliga ledamöterna överens — att det är positivt att det säljs svenska aktier till utlandet. Man skriver: ”Utskottet ser det ökade utlandsintresset för svenska aktier som positivt. Det innebär att kapitalmarknaden för svenska företag har breddats och att tillgången på riskvilligt kapital har ökat.” Det socialdemokratiska ställningstagandet på denna punkt innebär en helomvändning jämfört med den ställning man intog så sent som 1982 till en motion med precis samma krav. Då sade man från socialdemokratiskt håll — socialdemokraterna var fortfarande i opposition, och vi hade borgerlig regering — att man fann utvecklingen betänklig. Därefter har försäljningen av svenska aktier till utlandet ökat ännu mer, men nu tycker man att den försäljningen är bra. Det skulle vara intressant att höra vad finansutskottets representant har att säga som motivering för den fullständiga helomvändning i den här frågan som socialdemokraterna i finansutskottet har företagit. Längre fram i betänkandet säger emellertid utskottet att det kan ifrågasättas om det är bra med ett stort utländskt inflytande i svenska företag. Man ansluter sig till riksbanksfullmäktiges mening. Riksbanksfullmäktige framhåller att det finns ett behov av att skapa ett bättre skydd mot utländskt ägande av svenska företag. Riksbanksfullmäktige säger också att det skyddet inte bör ligga i själva valutaregleringen. I stället bör man göra en översyn av 1982 års lag i syfte att åstadkomma ett mera fullständigt skydd mot oönskat utländskt inflytande. Den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet ansluter sig alltså till detta. Från vår sida har vi ingenting emot att det görs en sådan översyn av 1982 års lag om de här frågorna, det kan vara nödvändigt och bra. Men vi vet att en översyn säkert skulle komma att ta lång tid. Samtidigt som vi är positiva till översynen anser vi att man ändå, på det sätt som föreslagits i Lennart Petterssons motion, måste skärpa praxis i valutastyrelsen när det gäller att ge tillstånd till försäljning av svenska aktier. De bägge yrkandena står, enligt vår mening, inte i motsatsförhållande till varandra. Jag har också svårt att förstå varför man från socialdemokratiskt håll inte vill gå med på kravet att de fackliga representanterna i valutastyrelsen skall få delta när frågor om aktieförsäljning till utlandet behandlas. Jag tycker att finansutskottets argumentation är mycket svag på den här punkten. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller svenska företags investeringar i utlandet. Här finns det flera motioner, dels av Lennart Pettersson m.fl. socialdemokrater, dels en partimotion från vpk. I några fall är kraven desamma, nämligen att riksbanken bör ompröva sitt beslut för ett par år sedan att inte längre pröva svenska direktinvesteringar i utlandet från s.k. bytesbalanssynpunkt. Det var en förändring som genomfördes under den borgerliga regeringstiden. Den kritiserades hårt både från socialdemokratiskt håll och från vpk. Jag minns att jag i det gamla riksdagshuset — om jag får säga så — hade en mycket lång debatt i vilken den nuvarande finansministern Kjell-Olof Feldt och jag själv deltog. Vid det tillfället kritiserade vi den dåvarande borgerliga ekonomiministern för den här förändringen. Bakgrunden till motionerna är den oerhört starka ökning som har skett av de svenska företagens investeringar i utlandet under senare år. Det finns olika mått på den ökningen. Man kan jämföra antalet anställda i svenska företag i utlandet vid olika tidpunkter. I mitten av 1970-talet var siffran 250 000. Nu är 400 000 anställda i svenskägda företag i utlandet. Vi vet att sysselsättningen i den svenska industrin inom Sverige under samma period gått ned mycket kraftigt — med omkring 120 000 personer, alltså nästan lika mycket som sysselsättningen har ökat i svenskägda företag utomlands. Det finns också en sifferserie som riksbankens statistik tillhandahåller. Riksbanken skall ju ge tillstånd till direktinvesteringar i utlandet, och de tillstånden har ökat i antal oerhört kraftigt under senare år. 1980 uppgick de till 3 796 milj.kr. och 1982 till 8 668 milj.kr. Enbart för perioden januariseptember i år är siffran över 8 miljarder kronor. Man kan vänta sig att slutsiffran kan bli 10-11 miljarder kronor när det gäller sådana tillstånd för investeringar i utlandet. Nu täcker inte detta samtliga investeringar som görs i de svenskägda företagen, men jag skall inte gå in på den problematiken. Både i den socialdemokratiska motionen och i vpk-motionen hävdas att utlandsinvesteringarna på olika sätt bör begränsas. Från vpk:s sida har vi ställt kravet att utlandsinvesteringar endast skall få godkännas om det kan påvisas att de utgör ett ömsesidigt samhällsekonomiskt intresse för Sverige och det land där investeringarna sker. Vi har vidare ställt kravet att de som är anställda i ett företag eller en koncern som gör investeringar i utlandet skall ge sitt godkännande innan sådana investeringar får företas. Nu har det ju under flera år suttit en statlig utredning, den s.k. direktinvesteringskommittén, som har undersökt effekterna av sådana här direkta investeringar i utlandet. Finansutskottet hänvisar i sitt betänkande till vad direktinvesteringskommittén säger och anför vidare att betänkandet från kommittén nu är under remissbehandling och att man inte vill föregripa resultatet av denna remissbehandling. Men, herr talman, det händer en del samtidigt som remissbehandling och överväganden pågår. Dessa oerhört stora investeringar i utlandet har betydelse för svensk ekonomi här hemma. Utskottet refererar bara den del av direktinvesteringskommitténs undersökningsresultat och betänkande som säger att direktinvesteringarna hittills haft övervägande positiva effekter för den ekonomiska tillväxten i Sverige. Däremot tar man inte i sitt betänkande med alla de reservationer som direktinvesteringskommittén faktiskt har försett detta allmänna omdöme med. Det är fällt under vissa förutsättningar, och kommittén pekar på en rad omständigheter som man också måste ta hänsyn till. Det finns alltså både stora och många reservationer i direktinvesteringskommitténs betänkande. Man pekar bl.a. på att direktinvesteringarna är en del av den internationella strukturomvandlingen, som innebär att företagskoncentrationen ökar. Därmed ökar också riskerna för negativa effekter som följd av monopolisering. Man understryker också från kommitténs sida att de positiva effekterna av utlandsinvesteringarna avtar när andelen utlandsproduktion blir mycket stor och försvinner helt om centrala företagsfunktioner flyttas från Sverige till utlandet. Det sägs i kommitténs betänkande att tecken på en begynnande tyngdpunktsförskjutning från Sverige till utlandet kan skönjas. Man har några sifferexempel. Jag skall, herr talman, bara ta några av dem. Kommittén anför att 24 företag 1978 hade mer än 40 96 av sin produktion utomlands — jämfört med bara 10 företag 1970. Ett ökat antal företag har mer än hälften av sina anställda utanför Sverige. Den andel av utlandsförsäljningen som också produceras utomlands har ökat från 42 96 år 1970 till 52 26 1978. Direktinvesteringskommittén drar slutsatsen att för de svenska multinationella bolagen är utlandsproduktion nu viktigare än export för försörjning av utländska marknader. Vi tycker att detta material styrker de krav som vi har ställt i vår motion. Jag vill därför yrka bifall till reservation 4, liksom till reservationerna 2 och 3. Reservation 4 gäller just svenska företags investeringar i utlandet och innebär bifall både till vpk-motionen och till den socialdemokratiska motionen. Också på denna punkt har man från socialdemokratisk sida bytt fot sedan 1982, och även i detta fall tycker jag att det skulle vara intressant att få en förklaring från den socialdemokratiske företrädaren för finansutskottet — varför frågorna ser annorlunda ut nu när man sitter i regeringsställning än de gjorde när man befann sig i opposition.
Herr talman! Finansutskottets betänkande 1983/84:1 handlar om internationella kapitalrörelser. I betänkandet behandlas fem motioner. Utskottet har, som framgår av betänkandet, inhämtat yttranden över motionerna från fullmäktige i riksbanken. I motion 429 av Lennart Pettersson m.fl. föreslås att riksbanken skall återgå till tidigare praxis när det gäller tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag. Vidare vill motionärerna att de fackliga organisationernas företrädare skall få delta i beslut i valutastyrelsen om tillstånd till utländska köp av svenska aktier. I motionen framhålls att Sverige som ett litet, högt utvecklat industriland är utsatt för internationella beroenden på det ekonomiska området. Därför är det viktigt, menar motionärerna, att slå vakt om det ekonomiska oberoende som fortfarande kvarstår. Detta skulle man kunna uppnå genom att bibehålla svenska storföretag i svensk ägo. Mot den här bakgrunden är motionärerna kritiska mot den nya praxis inom riksbankens valutastyrelse som gör att utlänningar i ökad utsträckning får tillstånd att köpa aktier i svenska företag. Utskottets majoritet ser emellertid det ökade intresset utomlands för svenska aktier som positivt. Kapitalmarknaden för svenska företag har breddats, och tillgången på riskvilligt kapital har ökat. Detta har gjort det lättare för svenska industriföretag att expandera. Det stora underskottet i de löpande betalningarna med utlandet under senare år har tvingat staten till omfattande upplåning utomlands. Mot den bakgrunden ser utskottet liksom riksbanksfullmäktige positivt på den kapitalimport som försäljningen av svenska värdepapper leder till. Utskottet anser alltså inte att det finns skäl att följa motionen och återgå till tidigare restriktiva praxis när det gäller utlänningars aktieköp i Sverige. Det utländska inflytandet i svenska företag kan regleras på annat sätt än genom valutalagstiftningen. 1982 års lag om utländska förvärv av svenska företag ger oss skydd mot utländskt ägande av svenska företag. Utskottets majoritet vill liksom riksbanksfullmäktige utreda om lagen kan vidgas. Lagen är i sin nuvarande utformning svår att tillämpa. Vi vill alltså gå en annan väg än motionärerna när det gäller att stärka skyddet mot utländskt ägande av svenska företag. När det gäller de fackliga representanternas deltagande i valutastyrelsen vid beslut om aktieförsäljning vill utskottet avvakta valutakommitténs förslag. Vi går, C.-H. Hermansson, alltså inte emot facklig representation, utan vi vill avvakta valutakommitténs ställningstagande. Mot denna bakgrund avstyrker utskottets majoritet motion 429. De svenska företagens investeringar utomlands har ökat kraftigt under senare tid. Det finns naturligtvis risker för att den växande utlandsverksamheten sker på bekostnad av den svenska industrins utveckling. Direktinvesteringskommittén har emellertid visat att utlandsinvesteringar har både positiva och negativa effekter för den svenska ekonomin. Kommittén menar att de positiva effekterna överväger. Remissbehandlingen kommer att visa hur hållbara kommitténs ståndpunkter är. Frågeställningar som tas upp i motionerna 430 och 862 har alltså behandlats av direktinvesteringskommittén. Betänkandet remissbehandlas f. n. Utskottets majoritet anser att man bör avvakta remissbehandlingen och avstyrker därför motionerna. I motion 1712 föreslår Nils Åsling en liberalisering av kapitalrörelserna i Norden och en gemensam nordisk aktiemarknad. Eftersom OECD:s regler ställer upp vissa hinder i det sammanhanget bör våra förpliktelser med OECD närmare utredas och granskas. Jag vill till Nils Åsling säga att ansträngningar i den här vägen har gjorts, men Sverige är i detta sammanhang ett litet land med ett begränsat inflytande. Problemen ligger inte i det nordiska samarbetet utan i OECD.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

Herr talman! Jag kan inte finna att Christer Nilsson på något sätt har sökt besvara min fråga varför de socialdemokratiska representanterna i finansutskottet i år har tagit en helt annan ställning till de här motionskraven än de gjorde 1982, när partiet fortfarande befann sig i opposition. Den utveckling som de nu tycker är positiv fann de då betänklig. Men det enda som har hänt sedan dess är att de utländska uppköpen av svenska aktier har ökat oerhört starkt. Hur kan en så kraftig ökning av en tendens, som man fann betänklig redan när den var svagare, bli bra när den blir mycket starkare? Jag har svårt att förstå logiken i detta ställningstagande. Vi vänder oss inte mot att man gör en utredning om 1982 års lag, men vi vet att en sådan tar tid. Samtidigt fortsätter utvecklingen på detta område oerhört snabbt. Därför är det enligt vår mening nödvändigt för riksdagen att tillmötesgå kraven i de väckta motionerna i denna fråga. Även när det gäller frågan om de svenska direktinvesteringarna i utlandet anser finansutskottets socialdemokrater att man skall vänta, i detta fall på remissbehandlingen av direktinvesteringskommitténs betänkande, och det är givet att man kan göra det. Men även här intog socialdemokraterna vid den förra behandlingen den ståndpunkten att motionskraven var riktiga och borde bifallas. Också i den frågan har de alltså gjort helt om. Låt mig hänvisa till ett avsnitt ur direktinvesteringskommittén, som visar att dessa frågor har stor och omedelbar betydelse för den svenska ekonomins utveckling. Kommittén har undersökt hur stor del av de svenska företagens utlandsproduktion som exporteras till Sverige. Man har bl.a. funnit att inom den höginternationaliserade maskinindustrin dotterbolagens export till Sverige är större än moderbolagens export av insatsvaror. De utlandsproducerande dotterbolagen har en ökande export i tredjelandsmarknader. Denna utgjorde ca en fjärdedel av deras omsättning år 1978 eller en fördubbling från år 1965. Mot bakgrund av dessa och liknande uppgifter är det svårt att låta bli att dra slutsatsen att den oerhört kraftiga expansionen av de stora svenska företagens filialverksamhet utomlands är en bidragande orsak till de stora sysselsättningssvårigheter som nu finns på den svenska arbetsmarknaden och som leder till direkt arbetslöshet.
Herr talman! Carl-Henrik Hermansson försöker göra gällande att socialdemokraterna har gjort en helomvändning i den här frågan sedan år 1982. I den mån det förekommer vissa skillnader i våra bedömningar nu jämfört med år 1982, så beror det på att vi har fått ett yttrande över motionerna från riksbanksfullmäktige som visar att det finns långt fler aspekter på frågeställningarna än som framgår av innehållet i de motioner som vi behandlar i dag. Vi är självfallet fortfarande oroade över den utveckling som pågår, men vi vill inte lösa frågan om utlänningars aktieförvärv i svenska företag genom valutaregleringen utan genom att utvidga en särskild lag. Vi går därmed en annan väg än den motionärerna vill gå. Sedan kan man inte komma ifrån att frågan om att begränsa svenska företagsinvesteringar i utlandet redan har varit föremål för utredning. Man kan diskutera om utredningen var bra eller dålig, om den var nyanserad eller onyanserad, men det kommer man att få en bild av när remissbehandlingen är klar. Då får man överväga vilka insatser som skall vidtas. Det vore orimligt att bortse från riksbanksfullmäktiges omfattande och ganska bra yttrande i den här frågan.
Herr talman! Att säga att det finns vissa skillnader mellan socialdemokraternas ställningstagande till dessa motionsyrkanden 1982 och 1983 är verkligen ett s.k. understatement, för att använda ett engelskt uttryck. Man tar nu rakt motsatt ståndpunkt. Medan man förra gången yrkade bifall till motionerna, yrkar man nu avslag på dem. Kan man göra större helomvändning, Christer Nilsson?
Herr talman!

Jag vill med det här inlägget bereda marken för en fortsatt kamp i näringsutskottet för den tanke som Nils Åslings motion innehåller. Herr talman! Modern industriutveckling nödvändiggör samverkan över nationsgränser. Särskilt de små nationerna har behov av att söka resurser, teknologiskt stöd och finansiellt underlag över nationsgränserna. De stora off shore-projekten i Nordsjön har visat det. Det nyligen etablerade industrisamarbetet mellan ett svenskt bruksföretag, Gunnebo, och den norska industrikoncernen Elkem visar att man på industriplanet fortsätter den utvecklingen aktivt. Volvos försök att etablera dotterbolaget Volvo Penta som ett norskt bolag för några år sedan föll visserligen inte igenom på grund av valutaregleringshinder utan på andra frågor, men hade med all säkerhet underlättats om vi hade haft en liberalare syn på det nordiska samarbetet. De små nordiska länderna utgör tillsammans en intressant marknad för världens och framför allt Europas industrier. Ensamma utgör de en mindre intressant marknad. Samarbetet inom OECD är av utomordentligt stor vikt för Sverige som nation, både allmänpolitiskt och industripolitiskt. Detta samarbete nödvändiggör givetvis att vi respekterar de avtal och åtaganden som är gjorda inom ramen för OECD-avtalet. Det förefaller emellertid, som Nils Åsling här har understrukit, som om vi nu måste betrakta åtagandena i vad avser nordiskt samarbete och åtagandena gentemot OECD som om de har kommit till en konkurrenssituation där vi måste välja väg och visa en aktivare vilja än hittills. Vi behöver ett verkligt integrerat nordiskt samarbete. Och en gemensam nordisk aktiemarknad hade varit ett utomordentligt första steg i den riktningen. Ett sådant steg har länge varit på förslag och bearbetats i olika organ i de nordiska länderna. De nordiska industriförbunden tillsatte för en tid sedan en samarbetsgrupp för att studera ett sådant projekt. Gruppen uttalade därvid: ”Ett första steg för genomförandet av förslaget är att de nordiska länderna agerar gemensamt inför OECD. Inget bör emellertid hindra att projektet genomförs vid olika tidpunkter i resp. länder. De danska representanterna ser gärna att det nordiska initiativet integreras med arbetet på att skapa en gemensam aktiemarknad inom EG. Från finsk sida har man i arbetsgruppen känt sig mer tveksam till att kunna genomföra projektet inom en alltför näraliggande framtid. Diskussionerna om en gemensam aktiemarknad har kommit längst i förhållandet Norge-Sverige. Orsaken härtill är det norsksvenska samarbetsavtalet. En norsk-svensk aktiemarknad bör därför kunna genomföras tämligen omgående.” Finansutskottets uttalande ansluter sig till riksbanksfullmäktiges värdering, som hänvisar till OECD-reglerna och till att det utredningsarbete som pågår inte är slutfört. Jag är, som jag förut sade, övertygad om att vi har kommit till en tidpunkt då det är dags att göra ett mer markerat politiskt ståndpunktstagande i denna fråga. Jag menar att finansutskottets betänkande hade varit ett utmärkt forum för att visa parlamentets stöd för att föra den nordiska tanken vidare från det nuvarande diskussionsplanet till ett verkställighetsplan. Jag hoppas nu att näringsutskottet, som kan behandla den här frågan mer med utgångspunkt i näringspolitiska och industripolitiska ståndpunkter, skall förmå att ge tanken på en nordisk aktiemarknad en mer aktiv behandling än finansutskottet har gjort och att därför riksdagen vid behandlingen av det betänkandet skall delta mera aktivt när det gäller att ge stöd åt ett integrerat nordiskt finansiellt samarbete.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Nils Åsling och hans krav på en aktivering av det nordiska samarbetet. Låt mig börja med att säga att jag instämmer i mycket av vad Nils Åsling har sagt om behovet av ett ökat samarbete på kapitalmarknadsområdet inom Norden — speciellt i vad gäller Sverige, Norge och Finland. Jag tillhör också dem som anser att det nu är dags att gå från ord till handling i den frågan. Här kan dras en parallell med hur det fungerar i andra sammanhang när det gäller samarbete. Jag är övertygad om att om EG-staterna varit lika detaljinriktade i sitt arbete som Nordiska rådet är, hade det i dag inte funnits något EG i Västeuropa. Man kan ha olika uppfattningar om vad EG står för, men jag tror att det är en slutsats som kan och böra leda till en viss självrannsakan i det nordiska samarbetet. Detta var kanske litet vid sidan av de motioner jag har väckt när det gäller Sveriges internationella beroende. Men jag har velat göra detta inlägg om det nordiska samarbetet för att markera att vi bör ta fasta just på Norden när vi skall öka det internationella samarbetet på ett stort antal områden. Däremot har vi anledning att fråga oss om vi skall okritiskt bejaka en internationell utveckling som innebär att vi totalt sett tappar mer och mer inflytande över väsentliga ekonomiska förhållanden i vårt land. Det är mot denna bakgrund jag har skrivit mina motioner om svenska företags utlandsinvesteringar och om de allt större uppköp av aktier i svenska exportföretag som utländska intressenter gör. Jag menar att det borde finnas anledning för riksdagen att då och då fundera över och diskutera den långsiktiga utvecklingen på detta område — inte vad som händer inom ett eller två år utan i vilket läge vi befinner oss om 15-20 år. Det måste vara intressant för Sveriges riksdag att söka svaret på frågan vad som kommer att hända när det gäller utlandsinvesteringar, när det gäller utländska aktieuppköp och när det totalt sett gäller Sveriges möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik till gagn för de svenska medborgarna och de anställda i de svenska företagen. Var står vi i dessa avseenden om 15-20 år, om nuvarande utveckling fortsätter? Den frågan är det angeläget att diskutera. Jag vill understryka att det inte finns några enkla lösningar på dessa problem. Jag tillhör inte dem som förespråkar exempelvis stopp för investeringar av svenska företag i utlandet. Sådana investeringar måste många gånger göras av marknadsskäl, och det kan många gånger vara till fördel också för sysselsättningen i vårt land. Men dessa frågor måste diskuteras i nyanserade termer. Det är ingalunda självklart att en ökad sysselsättningsandel utanför landets gränser när det gäller de svenska storföretagen är gynnsam totalt sett för Sverige och de svenska medborgarna. Man kan inte, som Hugo Hegeland gör, dra den slutsatsen att bara för att Sverige är i hög grad beroende av och hittills har tjänat på den internationella arbetsfördelningen skall vi löpa linan ut på det här området. Jag tror nämligen att det kan finnas vissa kritiska nivåer när det gäller utflyttningen av svenska företag. Jag tror att sådana kritiska nivåer uppnås när man börjar flytta ut forskningsoch utvecklingsverksamhet, när man börjar flytta ut finansadministration och förvaltning och när man börjar flytta ut alltmera av de företagsledande funktionerna. Då är de svenska multinationella företagen inte längre i samma mening som tidigare svenska, och då har vi alltså förlorat en nationell tillgång som är av betydelse för vårt land och våra möjligheter att ändå inom vissa ramar föra en självständig ekonomisk politik. Det är därför jag vill ha en hårdare linje från samhällets sida. Jag vill att riksbanken skall pröva de utländska aktieköpen. Ju mera utländska intressen som äger aktier i svenska företag, desto större blir det utländska inflytandet och hänsynstagandet med nödvändighet. Man kan inte som finansutskottet göri sitt betänkande enbart se till de kortsiktiga effekterna och säga att det är en fördel att utländska intressen i år köper aktier i svenska företag för kanske 810 miljarder kronor. Det är kanske bra på kort sikt, för att hjälpa upp Sveriges dåliga ekonomi — det är de borgerliga som under senaste delen av 1970-talet har förstört den svenska ekonomin — men på lång sikt kan lösningen på Sveriges ekonomiska problem inte vara att vi gör oss av med Sveriges i detta sammanhang viktigaste tillgång! Vi måste se litet längre och inte bara anlägga ett kortsiktigt perspektiv i den här frågan. De internationella, utländska kapitalplacerarna har nu ett intresse i svenska exportföretag som när året är slut skulle kunna beräknas till närmare 20 miljarder. Det innebär kanske 18-19 96 av börsvärdet på de exportföretag som de är intresserade av. Då börjar man närma sig den kritiska gräns där det utländska beroendet och det utländska hänsynstagandet blir för stort. Om inte det svenska näringslivet inser det bör i varje fall samhället och de svenska löntagarorganisationerna göra det. Finansutskottets majoritet inkl. socialdemokraterna har inte velat gå så långt som till en återgång till den hårdare praxis som man hade fram till 1979 när det gällde att släppa fram utländska aktieköp. Man har däremot sagt att det bör utredas om man kan ändra i lagstiftningen när det gäller utländska aktieförvärv. Det är möjligt att det är en bra linje, förutsatt att utredningen tillsätts snabbt, att den arbetar snabbt och att resultatet av utredningens arbete — förslag om skärpning av nuvarande bestämmelser — föreläggs riksdagen inom en inte alltför lång tid. Vi skall notera att en skiljelinje fortfarande går här mellan socialdemokratin och borgerligheten. Av den borgerliga reservationen i denna fråga framgår att borgerligheten inte ser något problem i detta sammanhang. Man säger i klartext att det är fritt fram för utländska uppköp och att det är bra som det är. Man har inga invändningar mot den nuvarande ökningstakten. Hugo Hegeland var en god representant för detta synsätt, där de svenska intressena inte längre räknas. Jag har med detta, herr talmäån, velat något ytterligare motivera och argumentera för den motion som jag har väckt. Det förslag som finansutskottet har stannat för ser jag såsom i varje fall en delseger för min uppfattning. Sedan hänger det på utredningen — förhoppningsvis en snabb sådan — om några förändringar på denna punkt kan komma till stånd.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på de hittillsvarande inläggen tror jag att det i denna debatt avslutningsvis bör betonas att vår motion och den reservation som berör den motionen inte på något sätt syftar till ett fortsatt utredningsarbete. Sådant har vi nog av i det nordiska samarbetet. Nordiska rådet har en betydande aktivitet på det området. Vad motionen och reservationen syftar till är ett uttalande från riksdagen om dels angelägenheten av att utnyttja de möjligheter som finns inom befintligt regelsystem att främja det nordiska samarbetet, dels nödvändighe ten av nya initiativ av typen förhandlingar med OECD om en modifiering av kapitalstadgan. Det vore värdefullt om riksdagen i detta avseende gjorde ett klart ställningstagande här i dag. Det får vår reservation nr 5 betraktas såsom. Jag noterar med tillfredsställelse att Nic Grönvall och Lennart Pettersson — det är ett intressant fenomen i debatten — utifrån var sina utgångspunkter betonar nödvändigheten av ett intensifierat nordiskt ekonomiskt samarbete och att den nordiska hemmamarknaden är en faktor som kan avbalansera Sveriges växande internationella beroende. För den skull finns det kanske ingen anledning att ifrågasätta de relationer som har byggts upp med andra länder. Men vi har i omsorgen om vår nationella suveränitet verkligen anledning att se på vad vi kan göra i vårt grannskap för att förstärka vår ekonomiska bas. Jag noterar alltså med tillfredsställelse Nic Grönvalls och Lennart Petterssons stöd för vår tanke. Jag är naturligtvis ganska förvånad över att man i finansutskottet inte lyckades få en bred samling kring ett yrkande, som jag tycker var ganska självklart med tanke på Sveriges ansvar när det gäller att hävda det fortsatta samarbetet i Norden.

Herr talman! Jag vill gärna betona att vi inom finansutskottet samtliga är positiva — med undantag möjligen för vpk — till en utvidgad nordisk aktiemarknad och att där inte föreligger några skillnader. Det är andra sakliga skäl som har gjort att vi inte har anslutit oss till dessa motioner. Inte bara Nils Åsling har hemställt om att Sverige skall medverka till en liberalisering av kapitalrörelserna i Norden. Även mitt eget parti gör det. Sven Munke har hemställt om att riksdagen skall begära att regeringen låter utreda frågan om en gemensam tulloch valutaunion samt en gemensam aktieoch kapitalmarknad med grannlandet Norge. När det gäller synsättet råder det alltså inga skillnader. Vi är minst lika positiva till en utvidgad marknad som Nils Åsling. Jag vill därför återge vad utskottet säger: ”Utskottet delar den positiva grundsyn på det nordiska samarbetet som kommer till uttryck i motionerna.” Det syftar på Sven Munkes och Nils Åslings motioner. ”Att såsom motionärerna föreslår låta utreda dessa frågor ytterligare skulle enligt utskottets mening inte kunna föra dem framåt.” Nu yrkar inte Nils Åsling det, men det gör Sven Munke. Däremot tillstyrker utskottet Nils Åslings yrkande att Sverige i alla nordiska och internationella fora bör fortsätta att verka aktivt för att ett ökat samarbete kommer till stånd. Där är vi helt eniga. Jag kan inte se de stora skillnader som Nils Åsling målade upp. Vad beträffar utlänningars förvärv av svenska aktier och de siffror vi har hört glömmer man att på den svenska aktiemarknaden var för några år sedan det totala värdet ungefär 60 miljarder medan det idag är fyra gånger större. Värdet av utländska aktieförvärv är fyra å fem gånger större än det var tidigare, så proportionellt har det inte skett någon stor förändring. De framtidsvyer som oroar Lennart Pettersson tror jag är helt ogrundade. Vikten av att svenska företag investerar i utlandet fick vi reda på när vi besökte ASEA den 25 oktober. Enda möjligheten att i dag komma in på olika marknader är att svenska företag etablerar sig på dessa marknader och har en egen produktion där. Det är därför vi har fått den utvecklingen. Vi vill alla ha en ökad export och ett ökat samarbete med utlandet. Det är inte någon rädsla för att stanna kvar på den svenska marknaden utan det är helt enkelt för att kunna bibehålla och utöka marknadsandelarna i utlandet som svenska företagare är tvungna att investera i utlandet och bygga upp företag där. 400 000 människor som är anställda i svenska företag verkar i utlandet, och vi är öppna för motsvarande utveckling här, dvs. att utländska företag investerar i Sverige. Det är en utveckling som i varje fall majoriteten inom finansutskottet är klart positiv till. Vi är på inget sätt oroade för den utvecklingen. Nu säger Lennart Pettersson att det går en skiljelinje mellan den borgerliga oppositionen och socialdemokratin, men den är faktiskt mindre framträdande än den skiljelinje som enligt C.-H. Hermansson går inom socialdemokratin, i varje fall mellan olika år. Jag vill gärna markera att vi på vår sida kanske är mer positiva till ökat samarbete med utlandet, för av det följer ju inte bara investeringar i maskiner och byggnader, utan man får också ett ökat samarbete i fråga om forskning och utveckling, och det bäddar för innovationer och att nya produkter så småningom kommer fram.

Herr talman! För varje inlägg som Hugo Hegeland gör framstår han mer och mer som mannen utan land. Han ser inga problem. Han tycker att det är bra att utlänningar köper upp de svenska exportföretagen. Han tror att det ger mera sysselsättning i Sverige och att det blir bättre för oss alla. Jag tror att han är relativt ensam om den uppfattningen. Jag tror inte att han här har med sig det svenska folket utan att majoriteten av människorna här i landet ser med oro på nuvarande utveckling. Hugo Hegeland påstår utan en tillstymmelse till bevis att det ökade värdet på de utlandsägda aktierna i Sverige enbart beror på att det totala värdet på aktiemarknaden har ökat. Jag kan tala om för Hegeland att om man gör procentuella beräkningar visar det sig att den utlandsägda andelen aktier i svenska internationella bolag på kort sikt har fördubblats. Det utländska innehavet låg vid halvårsskiftet i år på 13 20 av de internationella exportbolagens värde. Det kommer före årets slut att ligga på 18319 96, enligt prognoser på basis av de noteringar som hittills har kommit fram. Det är alltså inte så, och det borde inte få vara så, att enda möjligheten för svenska företag att komma in på utländska marknader är så att säga att öppna fabriker inom länderna, vilket Hugo Hegeland påstår. Däremot är det så på vissa långt avlägsna marknader, som Brasilien och liknande, och där har ASEA naturligtvis åtskilliga affärer, men det är ändå bara en liten del. Frihandeln infördes ju just för att åstadkomma att man skulle kunna producera i ett land och sälja i ett annat, och det borde ha varit ett starkt stöd för hemmamarknadsproduktionen i Sverige. Nu visar statistiken att 1970 talet — den tid då frihandeln genomfördes i OECD-området — har betytt en enda stor ökning av de svenska företagens sysselsättning utanför landets gränser och ingenting alls i vårt land. Detta kan alltså inte fortsätta; det kan finnas flera skäl för det. Vi tycker att det är viktigt att också de fackliga organisationerna, som känner förhållandena i de enskilda storföretagen, kommer in i bilden och kan pressa på. Vi som har motionerat i den här frågan menar också att samhället måste kunna ta upp överläggningar med de stora exportföretag det här gäller för att få en diskussion om de långsiktiga utvecklingstendenserna. Dessutom bör vi se till att svenska exportföretag förblir i svensk ägo även långsiktigt.

Herr talman! Om Lennart Pettersson hade fått råda skulle Sverige väl inte ha haft någon utrikeshandel, och då hade också Sverige blivit det enda landet i världen med den utvecklingen. Hela sättet att se har återspeglats i det klassiska uttryck som Lennart Pettersson personifierar: Blott Sverige svenska krusbär har. Jag ställer mig mycket positiv till ökad internationalisering därför att jag är helt övertygad om — och det är hela vårt parti — att det är den bästa vägen för svensk ekonomi att återvinna balans. Det finns upprepat i den senaste regeringspropositionen, nr 40, om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, när det gäller beroendet av utlandet. Vi kan inte föra någon politik oberoende av detta. Jag har inte sagt att enda möjligheten för företag att sälja på utlandet skulle vara att de etablerar sig där, men vi fick en mycket god lektion av Curt Nicolin i hans anförande på ASEA-dagen den 25 oktober: för att verkligen effektivt komma in på den japanska marknaden ansåg sig ASEA tvunget att etablera sig där. Det tror jag att Curt Nicolin kan bedöma bättre än Lennart Pettersson. Beträffande aktiekurserna tog jag för givet att Lennart Pettersson hade siffrorna aktuella. För några år sedan var aktiemarknadens totala värde bara ca 60 miljarder. Det har nu varit uppe i 260 miljarder men har gått ner något. Det betyder i varje fall en fyrdubbling. Relativt sett är det inte så stora förändringar som man låter påskina när man rör sig med dessa absoluta tal om att utlandet har köpt aktier för 10 miljarder. Men även här kan jag hänvisa till vad Industriförbundet betonar: Vill vi sälja varor och tjänster på utlandet, får vi också sälja aktier på utlandet liksom utlandet får sälja aktier i Sverige. Det är en del av den internationella handeln, som alltså omfattar såväl aktier som varor och tjänster.
Herr talman! Jag tycker att Hugo Hegeland i sin argumentering börjar närma sig verkligt basala nivåer, för att uttrycka sig konstigt. Han säger att om Lennart Pettersson hade fått råda hade det inte varit någon utrikeshandel i det här landet, för då hade svenska företag inte fått eller inte kunnat sälja utanför landets gränser. Det är ungefär lika klyftigt som om jag efter Hugo Hegelands inlägg här i dag skulle påstå att om han fick råda, skulle vi inte ha någon sysselsättning alls i Sverige. Jag tycker inte att vi skall föra debatten på den nivån, och jag tänker inte fortsätta på den punkten. När det sedan gäller det utländska inflytandet — den utländska aktieägarandelen inom svenska exportföretag — kan man räkna med att denna andel kommer att ligga på 17-18 2 vid årets slut. Man kan ha olika uppfattningar om detta. Jag tror att om den här utvecklingen fortsätter, är det till nackdel för svenska intressen — de intressen som svenska medborgare har när det gäller inflytandet över de egna företagen och när det gäller svenskheten hos de svenska multinationella företagen — och det är också till nackdel för de anställda. Jag undrar: Hur långt anser moderaterna att man skall gå i fråga om detta? Är det likgiltigt för moderaterna också om det utländska aktieägarintresset håller i sig till den grad att ägarandelen kommer upp till 40-50 26? Det är den argumenteringslinje som Hugo Hegeland här för. Det är tydligen den utvecklingen han förespråkar. Jag vill ställa den frågan för att Hugo Hegelands argumentering skall framstå i all sin orimlighet.
Herr talman! Till skillnad från Lennart Pettersson vill varken jag eller vårt parti sätta upp några bestämda gränser. Vi tror inte att man kan säga att 42 9o är gränsen, sedan får inga utländska aktieinnehav accepteras, osv. Det går inte att sätta upp sådana gränser. Men om det skulle vara till uppenbar nackdel för Sverige att företag i utlandet köper aktier i svenska företag, skulle vi naturligtvis agera. Men jag har ännu inte övertygats av vad Lennart Pettersson har sagt om att detta skulle vara till nackdel för Sverige, utan jag upprepar ännu en gång: Läs regeringens förslag om ekonomisk-politiska åtgärder, där regeringen understryker att det är mycket positivt att vi har fått detta ökade utländska kapitaltillskottet till Sverige genom dessa aktieköp. Det har underlättat möjligheten att stabilisera Sveriges ekonomi. I ett avseende är jag mycket basal, för att använda detta uttryck, nämligen när det gäller att vi måste lägga en fast grund för den ekonomiska utvecklingen. Denna grund måste bygga på ömsesidigt utbyte med utlandet i vad gäller område efter område.
Herr talman! Jag vill avsluta den här diskussionen med att säga att de utländska aktieköpen på kort sikt är till fördel för Sverige, men på lång sikt — vilket är det grundläggande — skall vi inte lösa våra ekonomiska problem genom att sälja ut de svenska exportföretagen. Detta är min — och många andras också, tror jag — mycket bestämda uppfattning.
Herr talman! Det är inte fråga om att vi skall lösa våra ekonomiska problem genom att sälja aktier till utlandet. Företag i utlandet köper aktier här därför att de anser att det är goda placeringar, och det är goda placeringar så länge dessa företag har förtroende för svensk ekonomi, och de kommer att ha det så länge vi inte gör några oöverlagda ingrepp på valutamarknaden, av den typ som Lennart Pettersson har föreslagit i sin motion.
Herr talman!

En av dessa motioner är en partimotion som väcktes redan i början av året från moderat håll. I den motionen tar man sikte på näringspolitiken i stort. I motionen behandlas särskilt ett par viktiga delfrågor som berör avbyråkratisering och rationalisering. Genomgående för denna partimotion är förord för förstärkt marknadsekonomi, och motionen tar upp en rad olika punkter. I motionen förordar man t.ex. ökat stöd till småföretagsamheten och främjande av servicesektorn. Man menar att en förstärkt marknadsekonomi gynnas genom en avreglering och en begränsad lagstiftning när det gäller prisreglering, kreditreglering och valutareglering. Under rubriken minskad byråkrati tar man upp ett antal konkreta förslag under ett särskilt avsnitt. Det är dessa förslag som är aktuella i detta sammanhang, men de skall ses mot den allmänna bakgrund som partimotionen skisserar upp. Det gäller framför allt företagsamhetens uppgiftslämnande, som alldeles odiskutabelt är en betydande börda och där det måste finnas utrymme för fortsatt rationalisering och helt enkelt fortsatt minskning av byråkratin. Det gäller de ofta mycket snåriga bidragssystem som gäller för olika former av stöd till näringslivet. Det är alltså vad motionen handlar om. Utskottets avslag på dessa konkreta punkter är uppbyggt på en hänvisning till att åtskilligt redan är tillgodosett. Det noterar vi i och för sig med tacksamhet. Man menar att uppföljningen av DEFU:s — den delegation som verkade under några föregående regeringars tid — arbete nu har lett till vissa förbättringar. Det erkänns gärna. Vi menar emellertid inte att det är fråga om obetydliga, som det har råkat stå i vår reservation, utan om otillräckliga åtgärder. Vi menar dessutom att de skilda utredningar som är gjorda av riksrevisionsverket i och för sig är förtjänstfulla. Det hade emellertid varit välkommet om utskottet varit berett att genom ett uttalande markera att det nu gäller att gå vidare och inte vara nöjd med det som är gjort. Det är som sagt inte obetydligt, men det är otillräckligt. I vår reservation menar vi således att utskottet hade bort bifalla huvudtankarna i den motion som här är aktuell. Det gäller, som sagt, att nu inte tappa vare sig tid eller initiativkraft när det gäller att gå vidare med avbyråkratiseringen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 7 behandlar tre motioner som gäller rationaliseringar inom den offentliga sektorn. Utskottet avstyrker samtliga tre motioner. En av motionerna, nr 1589 från moderaterna, tar upp tre yrkanden. För det första att riksdagen skall hos regeringen begära en översyn av direktiven för delegationen för företagens uppgiftslämnande . För det andra att riksdagen anhåller att regeringen ger riksrevisionsverket i uppdrag att föreslå avveckling av kostnadskrävande regleringar. För det tredje föreslås att riksdagen anhåller att regeringen ger riksrevisionsverket i uppdrag att föreslå förenklingar och begränsningar i floran av bidrag till näringslivet. Utskottet har inte kunnat enas i behandlingen av motionen, utan moderaterna har reserverat sig. Utskottsmajoriteten vill gentemot reservationen anföra följande: ”T avsikt att ta tillvara de goda erfarenheterna från DEFU:s arbete har en förordning inrättats om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

I anslutning härtill kräver reservanterna att regeringen snarast vidtar ytterligare förenklingsåtgärder av det slag RRV förordar. Från utskottsmajoriteten anser vi att det, med hänsyn till just det förhållandet att RRV genom sina två rapporter så nyligen behandlat dessa områden, inte finns anledning att ytterligare vidta några åtgärder. Vi yrkar därför avslag på motionen. Det bör också nämnas att de två rapporterna ligger till grund för åtgärder. När det gäller statligt företagsstöd kommer det bl.a. att ligga till grund för utarbetandet av det regionala stödet. När det gäller rapporten Besparingar genom avregleringar är den föremål för åtgärder genom att den är bakgrundsmaterial i det arbete som nu pågår inom civildepartementet i syfte att avbyråkratisera och minska antalet regler. Jag tror att det är skäligt att vi avvaktar det arbete som nu pågår i anslutning till dessa rapporter.

Herr talman! Jag vill inte göra gällande att det är en stor skillnad mellan majoritetsskrivningen och reservanternas uppfattning. Men jag vill gärna framhålla att jag tror det är erforderligt, särskilt med den regering vi nu har, att riksdagen då och då verkligen understryker behovet av fortsatt förenkling och avbyråkratisering.
Herr talman! Lennart Blom hänvisar till den regering vi nu har. Men jag tycker att Lennart Blom har lyssnat mycket dåligt till den debatt som har förts från både regeringens och vårt partis sida, om att detta är ett område som vi tidigare kanske har försummat men som vi genom en rad åtgärder — bl.a. initiativen från civilministerns sida — nu skall ta itu med för att göra det enklare på många sätt när det gäller regler och byråkratisering i detta samhälle.
Herr talman! Vi har med tillfredsställelse noterat dessa signaler. Vi hade mot den bakgrunden tänkt oss att vi kanske kunde bli eniga om en positiv skrivning i utskottet.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1983/84:9 behandlas motion 1708 av Karin Söder m.fl. Motionen utmynnar i en hemställan om tillsättande av en parlamentarisk långtidsutredning med uppgift att arbeta med en ökad livskvalitet som målsättning. Motionärerna tar i sin motion upp en mycket viktig och grundläggande framtidsfråga: Vilken målsättning har vi för vår samhällsutveckling? Tidigare har allt politiskt arbete byggt på den, som det tycktes, självklara förutsättningen att man haft ständigt ökade resurser att tillgå. Förbättringar av människors livsvillkor betraktades som detsamma som ökade ekonomiska satsningar. Den utmaning som det politiska arbetet nu står inför är att kunna skapa bättre levnadsvillkor för människorna utan att ha ständigt ökande ekonomiska resurser att tillgå. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att den typ av ekonomisk tillväxt och ständiga materiella standardförbättringar som präglade framför allt 1960-talet inte enbart innebar en förbättrad livskvalitet för människorna. Samtidigt som levnadsstandarden ökade kraftigt mätt i ekonomiska termer kunde vi också konstatera symtom på försämringar i människors livsvillkor. Dessa symtom kom till uttryck i form av ökad stress, ökad ensamhet och isolering, ökat främlingskap, ökad utslagning av människor, narkotikaoch alkoholmissbruk. De stora folkomflyttningar som var ett av priserna för tillväxten är också en viktig orsak till dessa fenomen. Samhällets alltmer storskaliga karaktär, där det är svårt för den enskilda människan att uppleva sin hemhörighet och sin egen roll och betydelse, är en annan orsak. Kommunsammanslagningarna, som kulminerade år 1970, en näringspolitik i huvudsak inriktad på storföretag och stora produktionsenheter, en ökad institutionalisering och stordrift på det sociala området, växande miljöproblem — allt detta är exempel på hur ett ensidigt ekonomiskt tänkande tilläts gå ut över andra värden av stor betydelse för den enskilda människan. Mycket av de ekonomiska resurser som 1960-talets tillväxt skapade gick åt för att ta hand om denna tillväxts negativa effekter. Vi fick ökade sociala kostnader och framför allt en växande byråkrati, och stora vårdinstitutioner byggdes ut för att ta hand om dem som slogs ut av den pågående utvecklingen. I viss mån fick kanske den växande privata varukonsumtionen bli en ersättning för det som gick förlorat i form av mänsklig kontakt och gemenskap, hembygdskänsla, arbetstillfredsställelse och mycket annat. Enligt vår uppfattning är det nu nödvändigt att lyfta fram livskvalitetsbegreppet som en övergripande målsättning för samhällsutvecklingen. De mål som hittills har präglat långtidsutredningarna — full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, jämn inkomstfördelning, rimlig prisstabilitet och balans i utlandsbetalningarna — är i och för sig viktiga, men ändå otillräckliga. För att möta 1980-talets utmaning mot politiken, att skapa bättre levnadsvillkor för människorna, krävs ett bredare angreppssätt. Enligt vår uppfattning bör därför en ny långtidsutredning tillsättas med uppgift att binda ihop de ekonomiska förutsättningarna med en vidare syn på samhällsutvecklingen. Där bör strukturella förändringar som kan leda till förbättrad livskvalitet för människorna utan ekonomiska kostnader skjutas i förgrunden. Här kommer dataoch elektronikfrågorna in i bilden. Med hänsyn till detta utvidgade uppdrag bör utredningen bli parlamentariskt sammansatt. Rätten till arbete upplevs i dag som hotad. Även om vi i Sverige tack vare en mycket ambitiös arbetsmarknadspolitik, inte minst under de senaste åren, har en betydligt lägre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder, är den oacceptabelt hög. I stor utsträckning beror våra akuta sysselsättningsproblem på den pågående ekonomiska krisen. Det är ett självklart huvudmål för den ekonomiska politiken att häva den nuvarande stagnationen och få till stånd en positiv industriell utveckling. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna betala den levnadsstandard som vi redan har byggt upp, och det skulle självfallet också innebära en positiv utveckling för strävandena att skapa full sysselsättning i vårt land. Fördelningen av skattebördan bör vara en av de frågor som tas upp i den nämnda utredningen. Uppgiften bör vara att finna nya lösningar på framtidens sysselsättningsproblem. Egenföretagandets och småföretagandets roll är en annan viktig fråga. Likaså kan det i sammanhanget finnas anledning att se över arbetstidens utveckling i framtiden, bl.a. i syfte att åstadkomma en bättre anpassning till olika människors skiftande behov och förutsättningar. Grundläggande för den framtida samhällsplaneringen måste enligt vår uppfattning vara en strävan att skapa så fullständiga lokala miljöer som möjligt, miljöer som får karaktären av fungerande lokalsamhällen. Det innebär att bebyggelseområdena måste vara överblickbara för den enskilde, alltså inte större än att man någorlunda bra kan lära känna människor och miljö i området. Det bör inte vara fråga om ensidigt utformade områden, utan boende, arbete, service och rekreationsmöjligheter måste vara så utformade att de ger de boende rimliga möjligheter till gemensamma aktiviteter och gemensamt ansvarstagande. Så mycket som möjligt i bostadsområdena bör kunna skötas genom självförvaltning av de boende. Nya lägenheter bör som regel ha markkontakt. Mycket talar för att institutionernas betydelse för vården av människor i framtiden måste minskas. Genom att öka möjligheterna att erbjuda vård i hemmiljön kan man uppnå många fördelar. För den vårdade uppstår en positivare och mera mänsklig vårdsituation — en klar förbättring av livskvaliteten. Även för anhöriga och andra som medverkar till vård i hemmiljön kan detta att kunna få ta ansvar för anhöriga och andra närstående upplevas som mycket positivt, om det sker på rimliga villkor. För samhällets del skulle det kunna innebära en bättre resursanvändning. Det är i sin tur en nödvändighet, om det i framtiden skall bli möjligt att på ett mänskligt och riktigt sätt klara omsorgen om det växande antalet äldre människor. Det är viktigt från livskvalitetssynpunkt att den mänskliga tillvaron är förenlig med ansvar för natur och naturresurser nationellt och globalt. Vi måste bygga ett samhälle som utgår från de ekologiska förutsättningarna och kravet på hushållning med naturresurserna. Exemplen kan naturligtvis mångfaldigas.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har sagt sig dela motionärernas uppfattning att välfärdsbegreppet bör breddas. Utskottet påpekar att det pågår forskning vid bl.a. SCB och socialforskningsinstitutet. Vi reservanter anser emellertid att den breddning av välfärdsbegreppet som nämns endast är marginell och därför inte kommer in i det långtidsperspektiv som vi räknar med. Livskvalitetsfrågan är, enligt vår mening, en angelägen del av det övergripande målet för samhällsutvecklingen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid finansutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Jag delar majoritetens uppfattning när det gäller yrkandet om avslag på centermotionen, men jag har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, närmast med tanke på den debatt som ägde rum i utskottet och den enligt min mening litet vårdslösa och onödiga skrivningen om livskvalitet i avslagsyrkandet. Jag vänder mig mot uppfattningen att livskvalitet i motionens vida mening inte kan anses vara en angelägenhet för de flesta på grund av att det skulle finnas helt olika meningar om livskvalitet. Jag tror inte att det förhåller sig så. Frågan om livskvalitet och livets innehåll kommer med ökande styrka att föras fram till diskussion i samma takt som den allt aggressivare kapitalismen slår ut produktiva anläggningar, ställer människor arbetslösa och hänvisar dem till ett på många sätt innehållslöst liv. Detta är inte på något vis en fråga för enbart centern, även om centern till varje riksdag brukar lämna in en motion av det här slaget. Det är snarast en mycket viktig uppgift för arbetarrörelsen, som inom sig har de krafter och kvaliteter som kan användas för att utveckla ett rikare liv och leda fram till en nödvändig samhällsförändring. Livskvalitet kan förvisso inrymma ganska mycket beroende på vilken ståndpunkt eller grundsyn man har. Jag menar att de frågor som nämns i centermotionens huvudrubriker — om inflytande och ansvar, om hur människor skall kunna påverka sin situation, arbete åt alla, i motionen står det t.o.m. meningsfyllt arbete åt alla, samhällsplanering för gemenskap och det globala perspektivets betydelse för utveckling av ekologi och ekonomisk utjämning — är sådana livskvalitetsfrågor som det inte borde vara särskilt svårt att ta ställning till och vara positiv inför. Därför tycker jag att detta i varje fall inte kan vara något skäl för att avslå motionen. Det som jag vänder mig mot — och som gör att jag avstyrker denna centermotion — är fixeringen vid de allmänborgerliga recepten för en samhällsförändring. Man är fixerad vid skattesystemets och bidragssystemens förändring som medel för att nå större livskvalitet. Man nämner i centermotionen t.o.m. att skattesystemet kanske är det som har den mest genomgripande effekten på samhällsutvecklingen. Det tycker inte jag. Jag tror att det är betydligt större faktorer än skattesystemet som är avgörande — makt och ägande i industrin, inriktning av produktion, organisation av produktion, vad som produceras, hur och till vilket pris när det gäller miljö, ekonomi, de anställdas hälsa osv. De problem som centern i vissa delar av motionen tar upp är utomordentligt angelägna. Motionen rör vid en rad viktiga problem. Men det räcker inte med allmänt välmenande borgerlighet eller ett förändrat skattesystem för att nå resultat. Jag tror tvärtom att en fortsättning på den kapitalistiska politik och den skattepolitik som nu förs kommer att förvärra många av de problem som beskrivs i motionen. Jag skulle också vilja ändra skattesystemet, men utifrån andra utgångspunkter än centern och i precis motsatt riktning. Men jag tror ändå inte att det på något vis är avgörande för samhällets utseende. En logisk slutsats utifrån de problem som centern har upptäckt i sin Nr 20 samhällsanalys vore att erkänna att marknadsekonomin och den ständigt mer Onsdagen den krävande kapitalismen är uttjänt och har gått i baklås. För verklig livskvalitet 9 november 1983 fordras en planerad utveckling utifrån gemensamt och demokratiskt beslutade målsättningar, där ekologisk balans och rätten till arbete, utbildning, Utveckling för livskultur och alla de fina livskvalitetsvärden som vi strävar efter är grundförutkvalitet sättningar, från vilka man inte kan vika.

Herr talman! I motionen ”Utveckling för livskvalitet” vill man bredda välfärdsbegreppet i långtidsutredningarna. Majoriteten av utskottet delar den uppfattningen och menar att det också är vad som sker i dag. Statistiska centralbyrån publicerar löpande levnadsförhållandeundersökningar och presenterar fakta och analyser om välfärden och dess fördelning i den s.k. Välfärdsbulletinen. Här kan man finna analyser om vad som händer om inte barnomsorgen byggs ut, fakta om barnen och barnhushållen, fakta och slutsatser om arbetsmiljöproblem etc. I en mängd olika rapporter belyser man bl.a. utbildning och utbildningseffekter, skatteformernas fördelningseffekter osv. I anslutning till 1984 års långtidsutredning kommer den tidigare studien av välfärdens fördelning vid slutet av 1970-talet att följas upp och fördjupas. Jag skulle kunna fortsätta att rada upp många, många fler exempel. Med alla de utredningar som finns, och som med all sannolikhet kommer att göras, har man enligt vår mening ett brett underlag för att belysa det som motionärerna efterfrågar. Att tillsätta en parlamentarisk långtidsutredning, som föreslås i motionen, torde snarare försvåra utredningsarbetet än underlätta det. Det visar med all tydlighet motionärernas uppfattning om vad som skall innefattas i begreppet livskvalitet. Även om det finns flera gemensamma nämnare, är de partiideologiska skillnaderna trots allt så stora att en parlamentarisk långtidsutredning skulle få ägna den mesta tiden åt att försöka finna kompromisser. Det är med långtidsutredningen som utgångspunkt och redskap som varje politiskt parti utifrån sina egna ideologiska förutsättningar skall forma politiken — och därvid är medlen verkligen olika. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Gerd Engman pekar här på majoritetens skrivning, där man hänvisar till de pågående utredningarna. Det är ju separata utredningar som pågår inom bl.a. statistiska centralbyråns verksamhetsområde. En del av dem kommer kanske att i viss utsträckning tas in i långtidsutredningen. De är mycket marginellt inkapslade i de tidigare långtidsutredningarna. Vad vi menar med en mera genomgripande och grundläggande inriktning av den framtida samhällsutvecklingen är att man beaktar de strukturella förändringar som kommer att ske inom en snar framtid. Jag kan ta några exempel. Vad händer exempelvis inom den stora näring 29 som skogsnäringen utgör? Vi har ju en stor exportmarknad på den sidan. Vi har en stor massatillverkning, och vi har också en stor exportmarknad för de sågade trävarorna. Frågan är huruvida vi kan konkurrera i framtiden på t.ex. massasidan. Ett alternativ här skulle kanske vara att vi satsade mer för att förbättra de sågade trävarornas kvalitet. Vi skulle också kunna utnyttja de olika sågverken i landet och där förädla den råvara som vi har. Det är en stor strukturell förändring som kan komma i fråga i framtiden och som får avgörande betydelse för utvecklingen på många orter. Detta är en av de många förändringar som man måste se på i en långtidsutredning. Inom omsorgsområdet är det, som jag tidigare nämnde, viktigt att komma ifrån institutionstänkandet. Där kanske vi har delade meningar. Socialdemokraterna och även vpk har litet svårt att komma ifrån det här med institutioner. Jag tror att det i framtiden är ännu viktigare att man får en social gemenskap. Det får man bättre genom att vi försöker hjälpa varandra med hemsjukvård och barnomsorg i närmiljön på ett helt annat sätt än tidigare. Det ger också ett bättre ekonomiskt utbyte för såväl den enskilde som samhället.
Herr talman! Det finns inget som hindrar att man tar upp skogsnäringen i en långtidsutredning utan att denna är parlamentariskt tillsatt. Men, Rolf Rämgård, redan nu här i kammaren blir det konfrontationer mellan oss— hur skulle det inte bli i en parlamentariskt tillsatt långtidsutredning! Det vore mig fjärran som socialdemokratisk kvinnoklubbist att exempelvis tillstyrka en motion där man lägger in som en av de viktigaste frågorna i begreppet livskvalitet utbyggnaden av vårdnadsersättningen. Det här, herr talman, talar för att en parlamentarisk långtidsutredning inte är någonting att ha.
Herr talman! Välfärd har länge varit någonting som man trott sig kunna mäta i kronor och ören. Välfärdsarbetet i det här landet liksom på många andra håll har under en mycket lång tid präglats av att man arbetat för det som varit ekonomiskt mätbart. Men en ganska rik erfarenhet visar vid det här laget att det som bestämmer människors välbefinnande i tillvaron är mycket mer än det ekonomiskt mätbara. Vi kan se att människors livskvalitet under den extrema ekonomiska tillväxtperiod som vi hade under 1960-talet i många avseenden minskade trots att inkomsterna ökade. Rolf Rämgård illustrerade isitt anförande här tidigare en del av konsekvenserna. Det vart.o.m. så att åtgärder som vidtogs för att skapa den här ekonomiska tillväxten — folkomflyttningar, utslagning av småföretag, koncentration av produktionen tillstora enheter, centralisering av beslutsfattande, osv. — ledde till försämrad livskvalitet för väldigt många människor. Då hade vi en snabb ekonomisk tillväxt. Statens, landstingens och kommunernas kassakistor fylldes snabbt av nya skatteströmmar. Man kunde sopa undan en hel del av konsekvenserna av de sociala och andra problem som uppstod genom skilda sociala reformer. Nu befinner vi oss, som Rolf Rämgård också påpekade, i en situation där vårt mål måste vara att kunna skapa ett bättre samhälle för människorna utan att ha ekonomiska resurser att satsa i ökande utsträckning. Inför det perspektivet är det nödvändigt med nytänkande. Vi måste försöka få till stånd en samhällsutveckling som utgår från en helhetssyn på människornas behov. Man skall alltså inte enbart gå in för att tillgodose de materiella behoven, utan det gäller att inse att människors tillvaro också präglas av sociala relationer, av upplevelser att kunna göra meningsfulla arbetsinsatser, av upplevelser att kunna påverka sin egen livssituation, att kunna få ta ett ansvar för sig själv, sina närmaste och för sin närmiljö. Det är i detta nya perspektiv som vi i denna motion har velat lyfta fram det som har kallats ”Planering för livskvalitet”. Motionen har också haft föregångare i tidigare riksdagar. I motionen försöker vi exemplifiera vad detta kan innebära på olika områden. Det är viktigt att betona att det inte är fråga om en heltäckande analys utan om just exemplifieringar. Vi tar upp medinflytandefrågorna och framför som vår mening att en decentralisering av beslutsfattandet med besluten närmare människorna samt en avbyråkratisering av samhället är viktiga förutsättningar för en bättre livskvalitet för människorna. Vi tar upp sysselsättningsfrågorna, vilka Rolf Rämgård nyss berörde, och pekar på en del nya vägar att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för att alla människor skall få meningsfulla arbetsuppgifter. Vi tar upp samhällsplaneringen, som ju bestämmer mycket av den fysiska miljö i vilken vi skall leva. Inte minst i en storstadsregion som Stockholm får vi nu betala ett högt socialt pris för en misslyckad samhällsplanering under framför allt 1960-talet. Nu måste inriktningen vara att skapa fullständigare livsmiljöer för människor, med arbete och servicefunktioner nära bostaden. Vi berör också frågan om vården av människorna. Det måste vara viktigt att skapa större förutsättningar till vård i hemmiljö med ökade möjligheter för människor att kunna ta ansvar för varandra. Vi tar upp frågan om vården av naturen och vikten av att det ekologiska perspektivet ligger till grund för hela vår samhällsutveckling. Vi tar i motionen också upp de globala perspektiven. I ett avsnitt resonerar vi om vilken typ av medel som bör användas för att uppnå våra syften. Här uppstår det naturligtvis bekymmer för Hans Petersson i Hallstahammar, som tror att de här frågorna bara kan lösas genom införande av ett socialistiskt samhällssystem. När man arbetar med dessa frågor är det mycket viktigt att försöka finna former för att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som innebär mindre krångel och mindre byråkrati i stället för motsatsen. Jag hävdar nämligen att just byråkratioch krångelsamhället är ett av de stora livskvalitetshoten för många människor. Det är därför som vi tycker att det är viktigt att försöka finna så generella styrinstrument som möjligt. Det förhåller sig inte så att vi i motionen anvisar skatteinstrumentet som ett slags generallösning på hur man skall kunna påverka samhällsutvecklingen. Vi pekar på det som ett av de viktigare medlen, eftersom det i så hög grad bestämmer vad som är dyrt och billigt i samhället. Det är ett generellt verkande styrmedel. Formerna för samhällsplaneringen, hur vi organiserar beslutsfattandet i samhället, hur vi stimulerar olika typer av företagande, utveckling av småföretagande, kooperativt företagande osv. är andra saker som det är viktigt att arbeta med. Det finns alltså inte några enkla lösningar, utan man måste arbeta utifrån en hel arsenal av olika påverkansmedel. Jag tror att frågorna om hur vi organiserar samhällsarbetet är lika viktiga som t.ex. hur vi bygger upp skattesystemet i landet. Vad som är viktigt är att vi, när vi ser på hur de här instrumenten skall utformas, hur vi skall lägga upp samhällsorganisationen, hur vi skall inrätta våra skatter osv., gör det utifrån en helhetssyn på vad detta har för effekter på samhällsutvecklingen och i sista hand på de enskilda människorna. Det är denna helhetssyn i samhällsarbetet som vi tycker har saknats väldigt mycket och väldigt länge. I majoritetens yttrande pekar man på en mycket omfattande forskning och en mängd utredningar som finns på det här området. Det är riktigt att detta finns. Vi har en massa kunskap, problemet är bara att denna kunskap i så ringa grad tillämpas. Det gäller alltså att klara steget från forskning, som ger oss information om hur människor reagerar i olika livssituationer och hur situationen förändras för olika människogrupper, till praktisk politisk handling. Det är därför som vi har föreslagit att vi skall få ett långtidsutredningsarbete i landet som inte huvudsaklingen utgår från ekonomiska premisser utan som arbetar utifrån helhetssynen på människors förutsättningar och behov. Nu säger Gerd Engman att det inte går att ha en parlamentarisk utredning, eftersom det finns sådana enorma partiideologiska skillnader. Det är i och för sig synd. Vi hade nog hoppats att även socialdemokraterna skulle ställa sig bakom rätt många av de värderingar som kommer fram i den här motionen. I varje fall när man hör något enstaka socialdemokratiskt statsråd får man intrycket att det finns gensvar för den här typen av värderingar också i det socialdemokratiska partiet. Därför är det naturligtvis litet deprimerande att höra att Gerd Engman menar att de partiideologiska skillnaderna är så stora att man på detta område inte ens kan sitta samman i en parlamentarisk utredning och diskutera frågorna. En annan sak är att vi säkert har olika uppfattningar om vilka medel vi skall använda oss av och att det naturligtvis också finns vissa skillnader när det gäller målen. Men det gäller snart sagt varje politisk fråga. Skulle man ha Gerd Engmans utgångspunkt att man bara kan ha parlamentariska utredningar där det råder fullständig partipolitisk enighet och där det inte finns några ideologiska skiljelinjer, skulle naturligtvis det parlamentariska utredningsväsendet här i landet få avskaffas. Det är möjligt att det finns önskemål inom det nuvarande regeringspartiet om att avskaffa det parlamentariska utredningsväsendet, men det vore i så fall mycket beklagligt. Jag tror att detta är så grundläggande och vitala frågor för hur samhället skall utvecklas på 1980-talet att vi behöver få i gång ett systematiskt arbete för att få fram riktlinjer för en annorlunda samhällsutveckling. Bästa formen för att få till stånd detta systematiska politiska arbete är nog den gamla och i och för sig förkättrade utredningsformen. Det är därför som vi har föreslagit att en utredning skall tillsättas.

Herr talman! Jag vet att vpk:s representanter i denna kammare alltid blir mycket irriterade när man åberopar socialism såsom den ser ut i praktiken, dvs. på de platser där den tillämpas i världen. Men problemet med socialistiska lösningar är just att de föder en svällande och kvävande byråkrati, och jag vill påstå att byråkrati i sig försämrar livskvaliteten. Det är därför de socialistiska lösningarna inte är några lösningar på den här typen av problem. Detta innebär inte att vi tror att man löser problemen med vad Hans Petersson i Hallstahammar kallar ”mer kapitalism”. Såvitt jag vet står det nte någonstans, vare sig i motionen eller reservationen, att vi önskar något sådant. Över huvud taget är det ett mycket klichémässigt sätt att resonera — att tala om å ena sidan socialistiska lösningar, å andra sidan kapitalistiska! Vi formar själva vårt samhällssystem. Det är vi själva som anger ramarna för t.ex. den fria företagsamheten. Det är just den typen av samhälle vi arbetar för i centern och som jag tror att också flera eftersträvar — ett samhälle där det finns en fri företagsamhet och där det finns utrymme för fria initiativ, men där samhället drar upp de sociala ramarna för den verksamheten. Den modell som vi skisserar här är just en sådan modell — där vi bygger på människornas eget ansvarstagande men där vi utnyttjar samhällets möjligheter att ange ramar för hur det enskilda initiativet skall få verka i samhället. Men ett samhälle som inte ger utrymme för enskilt ansvarstagande och egna aitiativ är också ett samhälle med låg livskvalitet.
Herr talman! Det är intressant att se att det var vpk som blev huvudmotståndare till centern i den här debatten. Det noterar jag faktiskt som en framgång. T. o. m. Pär Granstedt inser alltså nu att det är vi som har alternativet till den förda politiken. Vi formar själva vårt samhälle, säger Pär Granstedt, och pekar på det kapitalistiska paradis som skall skapas med hans medverkan. Men hittills har inte människorna själva format det kapitalistiska samhället. Det är de stora: monopolen, de internationella trusterna och finansjättarna som formar kapitalismen och det kapitalistiska samhället — och gör det på ett sådant sätt: att Pär Granstedt reagerar och tycker att det börjar bli outhärdligt. Borde han inte ta någon lärdom av detta? Sedan säger han att det är ett förenklat sätt att se på det hela att tala om socialistiska lösningar resp. kapitalistiska. O.K. då — låt oss säga att det är ett förenklat sätt att se på det. Låt oss ta det till utgångspunkt för debatten! Man kan då inte så generellt avfärda de socialistiska lösningarna. Även socialister lär av verkligheten, lär av misstag som begås och problem som uppstår i andra länder och vårt land. Man är inte helt genomgjuten, Pär Granstedt, även om man råkar vara socialist! Det finns faktiskt möjligheter till utveckling med utgångspunkt i de faktiska omständigheter vi känner, både i vårt land och i andra länder. Pär Granstedt gör byråkratin till något slags resultat av socialism. Jag tycker att det är ett felaktigt synsätt. På vissa stadier i ett samhälles utveckling kan byråkrati vara ett utomordentligt effektivt sätt att forma verkligheten — jag tänker på många utvecklingsländer, där byråkrati kan vara nödvändig. Motsatsen är ju anarki. Jag naglar inte fast Pär Granstedt vid någon uppfattning att anarki skulle vara det bästa, bara för att han håller sig inom kapitalismen och vill att den skall fortleva. Men tillbaka till motionen! De medel för samhällsförändring ni skisserar är medel som är provade under lång tid och som har visat sig vara otillräckliga.

Herr talman! Man kan fråga sig om riksdagen kan besluta om att införa eller utveckla livskvalitet i samhället. Många säger att det går bra. Andra är tveksamma eller svarar kanske klart nej på den frågan. Vad lägger man egentligen in i begreppet livskvalitet? Det som är livskvalitet för Andersson är det inte för Pettersson, och tvärtom. Jag är, herr talman, helt övertygad om att mycket av vad kommunisten Hans Petersson i Hallstahammar anser vara förutsättningar för ett samhälle med livskvalitet inte överensstämmer med det som jag ville se förverkligat. Vi har helt olika uppfattningar om människors behov i detta avseende. Den aktuella centermotionen är omfattande. I sju avsnitt presenterar centerledamöterna samhällsområden som riksdagen bör intressera sig för och som man menar är ett villkor för ett samhälle med livskvalitet. Bland underrubrikerna finns ”Arbete åt alla”, ”Social omvårdnad”, ”Ansvarstagande” etc. Många av dessa saker är bra. Jag instämmer i mycket av vad som anförs i motionen. En sak slog mig emellertid, när jag läste motionen och när den utskottsbehandlades. Inte med ett enda ord har centerledamöterna berört kyrkornas och de kristna samfundens betydelse och uppgifter i sammanhanget. Jag förstår inte hur man i en motion av detta slag kan undgå att ta upp de kristna organisationernas betydelse. Är det något som kan utveckla livskvaliteten är det den kristna verksamheten. Men inte med ett enda ord berör de tunga centerledamöterna denna verksamhet. En tänkt underrubrik Kyrkor och samfund platsar inte i en motion av detta slag. Herr talman! Vi moderater har anslutit oss till majoritetens skrivning. Efter den debatt som har förevarit här känner jag mig väldigt lugn och trygg över detta ställningstagande. Majoritetens slutord om att begreppet livskvalitet aldrig kan ges en för alla entydig definition tycker jag är bra. Den debatt som här har förts bevisar att begreppet livskvalitet aldrig kan ges en för alla entydig definition. Mycket av vad som har sagts här ställer jag inte upp för. Motsättningarna är så stora om vad som ingår i livskvalitetsbegreppet att jag ställer mig bakom varje ord som majoriteten har skrivit.

Herr talman!

Om man har lyssnat på denna debatt, har man hört talare efter talare förklara att de instämmer i väldigt många av de grundläggande synpunkterna i motionen. Det fenomenet har faktiskt inträffat att Hans Petersson i Hallstahammar har instämt i de grundläggande synpunkterna, och sedan har Filip Fridolfsson instämt i precis samma synpunkter. Det visar att det finns en betydande värdegemenskap om vad som är viktiga livskvalitetsfrågor. Sedan är det alldeles givet att vi kommer att hamna på olika förslag när det gäller åtgärder. Men om man, som jag tidigare sade till Gerd Engman, har det kravet att vi måste vara eniga från början i allt för att kunna sätta oss ned i en parlamentarisk utredning, blir inte mycket utrett. Jag har liksom för mig att om vi diskuterar ekonomi, näringspolitik eller nästan vilket ämne som helst, kommer Filip Fridolfsson och Hans Petersson förmodligen att visa upp ännu större åsiktsskillnader än om vi diskuterar livskvalitetsfrågor. Det finns, tror jag, en viktig värdegemenskap som vi skall ta vara på. Sedan finns det åsiktsskillnader, här som överallt annars, om vilka medel som man vill använda sig av. Men dem får vi då definiera i det gemensamma utredningsarbetet och på vanligt sätt var och en kämpa för sin åsikt och för sin väg att nå det mål som delvis kan vara gemensamt. Sedan gjorde Filip Fridolfsson ett stort nummer av att vi inte hade nämnt kyrkorna. Jag kan i och för sig beklaga det. Jag tycker precis som han att kyrkorna har en viktig plats när man diskuterar livskvalitetsfrågor. Jag har för mig att vi i en tidigare motion har också tagit upp det, men man upprepar ju inte allt i motioner där grundtankarna återkommer. Jag delar alltså uppfattningen att kyrkorna är viktiga i sammanhanget. Låt mig sedan säga med anledning av de brösttoner som Filip Fridolfsson tog till och den indignation som han visade över att vi inte hade tagit upp kyrkorna i vår livskvalitetsmotion, att det i det utskottsbetänkande som Filip Fridolfsson har skrivit under inte heller står ett ord om kyrkorna. Det är i så fall lika anmärkningsvärt egentligen. Om Filip Fridolfsson nu tycker att det här har en så oerhört central betydelse, vilket det i och för sig har, att det absolut måste omnämnas, hade han faktiskt kunnat skriva ett särskilt yttrande om den saken, när han nu inte ville reservera sig i utskottet.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man till riksdagens protokoll får noterat att jag inte trivs i det samhälle som kommunisten Hans Petersson i Hallstahammar förespråkar. Pär Granstedt tyckte att jag gjorde ett stort nummer av att kyrkor och samfund icke togs med i centerns livskvalitetsmotion. Det är klart att jag gjorde ett stort nummer av detta. Det är en oförlåtlig lapsus av centerledamöterna som väcker en motion om utveckling för livskvalitet i samhället och icke nämner kyrkorna och de kristna samfunden.

Herr talman! Låt mig först säga till Hans Petersson i Hallstahammar att risken är obefintlig att han kommer i den situationen att jag behöver otrivas i gamla Sverige. Skälet till att vi inte gjorde något särskilt yttrande var slutorden i utskottets betänkande, som lyder: ”Utskottet vill till detta också foga synpunkten att begreppet livskvalitet aldrig kan ges en för alla entydig definition.” I den meningen täcker vi in vår uppskattning av kyrkor och samfund.

Herr talman! Från livskvalitet till revisorers rätt att granska statlig verksamhet är det ett ganska långt hopp, har jag en känsla av. Jag kommer inte att bli alltför långrandig utan skall korta ner mitt förberedda anförande angående finansutskottets betänkande nr 10. Detta betänkande behandlar frågan om riksdagens revisorers rätt att granska statlig verksamhet som drivs i bolagsoch stiftelseform. Betänkandet behandlar bl.a. en motion, väckt av Margaretha af Ugglas och Arne Andersson i Ljung, som yrkar att riksdagens revisorer skall har rätt att granska statsverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform. Herr talman! Det saknas klara linjer i fråga om hur och när granskning skall ske. Både vi reservanter och utskottsmajoriteten har i stort samma färdriktning. Vi moderater har dock en reservation fogad till betänkandet. Vi har följt upp motionärernas yrkande och föreslagit ändring av instruktionen för riksdagens revisorer. Det finns inga skäl att längre skjuta på beslutet att ge riksdagens revisorer rätt att granska statlig verksamhet som bedrivs i aktiebolagsoch stiftelseform. Vi menar också att det inte behövs några utredningar som skall överväga den frågan, särskilt med tanke på att remissinstanserna i stort sett är positiva till en förändring; det är egentligen bara televerket som är direkt negativt. Med andra ord anser vi att vi omedelbart bör gå till beslut. Med detta yrkar jag bifall till den reservation nr 2 som vi från moderat håll fogat till betänkandet.
Herr talman! Om Filip Fridolfsson och jag från hans utgångspunkt inte kunde enas på den förra punkten, så är det desto lättare på den här. Vi har hamnat i samma reservation, eftersom det finns två motioner från moderaterna och en från vänsterpartiet kommunisterna som tar upp samma sak. Den vpk-motion som ligger bakom reservationerna 1 och 3 — vilka jag härmed yrkar bifall till — har sin grund i riksdagens revisorers förslag i anslutning till granskningen av domänverket. I rapporten har man berört frågan om möjligheten att granska affärsverkens dotterbolag, och man har också lämnat förslag om hur ändringar i instruktionen skulle kunna ske. De ändringarna återfinns i lagtexten i reservationen 1. Att en sådan insyn är nödvändig tror jag framgår ganska klart, om man drar sig domänverkets husaffärer till minnes; John Andersson refererar just till dem i sin motion. Jag tror också att det är nödvändigt att öka insynen i bolagen mot bakgrund av att det finns en tendens att skapa fler bolag inom statlig affärsverksamhet. Beträffande vissa delar av verksamheten på televerkets område har det ju diskuterats huruvida de skall bedrivas i bolagsform eller inte. Så fort ett sådant bolag är bildat minskar insynen för riksdagens revisorer. Moderaterna hari finansutskottet hamnat i samma reservation, och jag har under de här dagarna mött någon som har gjort sig lustig över det. Faktum. kvarstår dock att det finns två motioner med nära nog identiska yrkanden Men det finns också litet olika motiv till just detta yrkande. Jag säger i min motivtext till reservationen att de statliga företagen bör vara föredömen när det gäller öppenhet och arbetssätt. Jag tycker att det är ett måste för att allmänheten skall kunna få förtroende för statlig verksamhet. Insyn och öppenhet tillhör demokratin, och den statliga verksamheten måste ha sådana mål för ögonen. När det gäller moderaternas motiv finns inga sådana angivna i anslutning till reservationen, utan man får gå till motion 2169. Där hävdas att statliga företag skulle vara sämre skötta än andra och att statlig verksamhet snedvrider konkurrensen.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

Herr talman! Det är riktigt som vår utskottsordförande framhöll i sitt inlägg, att enigheten är stor på den här punkten.
Herr talman! Arne Gadd pekade på de skillnader som finns i motivtexten. Jag sade ju också att jag är ute efter att ge större öppenhet i de statliga företagen. Erfarenheten har visat att detta var nödvändigt. Jag pekar också på att det naturligtvis också finns problem förknippade med detta, men jag menar att öppenheten måste väga tyngre. Det får inte se ut på det sätt som det har gjort i de exempel som Arne Gadd hänvisade till. Att moderaterna inte har något sådant med i sin text beror naturligtvis på att deras motion är till för att komma åt de statliga bolagen och helst slakta dem. Det är väl detta som är skillnaden i utgångspunkt. Även om man nu ger revisorerna insyn i de statliga bolagen, kan man gå vidare i vad gäller dotter-dotterbolag och delägande bolag och utreda den frågan. Det vore fullt möjligt.

Vi anser, som jag framhöll tidigare, att detta inte är nödvändigt. Riksdagen kan direkt besluta om rätten för riksdagens revisorer att titta på statliga bolag och stiftelser. Det är just på den punkten vi har en annan uppfattning. I sak är vi överens, men när det gäller hur vi nu skall handlägga frågan om revisorernas rätt att omedelbart börja granska statliga bolags verksamhet skiljer vi oss åt.

Herr talman! Inte heller jag behöver bli särskilt långrandig i detta sammanhang, men eftersom motionerna är väckta och riksdagens revisorer har fått avlämna ett remissyttrande skulle jag ändå vilja säga några ord. Vi är litet överraskade — i varje fall är jag det — över att dessa motioner kunde föranleda en reservation i finansutskottet. Motionerna är kolossalt summariska — den ena är på fem och den andra på sex rader. De är ”påhängsmotioner” efter motioner som handlar om domänverkets affärer Men nu finns alltså reservationen där. Riksdagsrevisorernas remissyttrande innebär att vi yrkar på att riksdagens revisorer får vidgade befogenheter för att företa granskning av den verksamhet som bedrivs av statliga bolag och stiftelser. Vi tycker att det här föreligger en mycket stark skrivning. Konstitutions utskottet förutsätter i sitt yttrande att ”frågan blir föremål för ett ingående studium i det utredningsarbete som nu påbörjats”, och finansutskottet säger att ”starka skäl talar för att riksdagens revisorers befogenhet att granska statliga aktiebolag och stiftelser nu bör vidgas”. Det brukar vi normalt kalla för starka skrivningar. I finansutskottets betänkande hänvisas vidare till, vilket utskottets ordförande talat om här, att den utredning som är tillsatt för att se på hithörande frågor skall vara färdig med sitt arbete våren 1985. Finansutskottet hemställer att denna utredning skall få tilläggsdirektiv, så att det skapas möjligheter för oss revisorer att också ge oss in på de här områdena. Vi som tillhör riksdagens revisorer är inte övertygade om att det behövs någon längre utredning beträffande frågan om revisionens vidgade befogenheter, men eftersom såväl konstitutionsutskottet som finansutskottet hänvisat till det arbete som pågår har vi förståelse för utskottets förslag. Vi har i vårt arbete mött ett flertal exempel som visar hur angeläget det är att frågan om revisionens vidgade befogenheter inte blir onödigtvis fördröjd. Därför vore det i hög grad önskvärt att de förslag som berör revisionen kunde föreläggas riksdagen något tidigare, om möjligt redan under 1984, för att undvika ytterligare fördröjning av ett beslut. Herr talman! Med det anförda har jag inget annat yrkande än bifall till det förslag som framgår av finansutskottets betänkande.

Herr talman! Sture Palms inlägg gjorde mig något konfunderad. Jag har här i min hand riksdagens revisorers skrivelse till finansutskottet på sex sju sidor. På nästan varje sida begär revisorerna en utvidgning av behörigheten och att revisorernas instruktion skall ändras i enlighet med motionskraven. Sedan fogar vi moderater en reservation till utskottsbetänkandet som helt backar upp revisorernas önskemål, och Sture Palm är vänlig nog att säga att han ställer sig helt oförstående till reservationen i fråga. Otack är världens lön, brukar man säga.
Herr talman! Filip Fridolfsson är så gammal i den här verksamheten att han vet lika väl som vi andra att när det pågår ett utredningsarbete, så brukar vi ha tålamod att invänta det. När vi nu har fått besked om att detta utredningsarbete skall vara avslutat inom drygt ett år, tillhör det vanlig parlamentarisk ordning att avvakta utredningsresultatet. Vad som har skett i reservationen är att ni lämnar förslag till en färdig lagtext på det här området.
Det ordspråket kan man använda i detta sammanhang.
Jag tycker det kan vara skäl i att detta får prövas i annat sammanhang.

Herr talman! I våras utvidgade riksdagen skattskyldigheten i Sverige för realisationsvinst vid försäljning av aktier i samband med att vederbörande flyttade utomlands. Moderata samlingspartiet gick emot detta med den motiveringen att lagförslaget inte stod i rimlig proportion till själva skatteflyktsproblemet. Sålunda tyckte vi inte det var rimligt att en värdestegring på aktier hänförlig till den tid som vedebörande varit bosatt utomlands skulle beskattas i det gamla landet — dvs. Sverige. Det måste anses stötande att aktier som köpts nio år efter utflyttningen från Sverige och säljs året efter med vinst skall beläggas med skatt här i Sverige. Någon motsvarande skattskyldighet finns inte i andra länder och saknas följaktligen i de modeller till dubbelbeskattningsavtal som finns. De måste därför inarbetas i varje nytt avtal. Vi anser inte att man bör bryta mot internationell praxis i en fråga där så litet skattemässigt står att vinna, varför vi föreslår att riksdagen avslår propositionen och hos regeringen begär ett nytt dubbelbeskattningsavtal med Sri Lanka. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det är rätt som Knut Wachtmeister påstår, att riksdagen i våras fattade beslut om att man skall betala reavinst i Sverige även om man flyttar utomlands. Samtidigt uttalade riksdagen att denna regel skall införas i kommande dubbelbeskattningsavtal. Nu har vi förhandlat fram dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien, Nordirland och Sri Lanka. Knut Wachtmeister säger att den här bestämmelsen inte finns i OECD:s modellavtal. Men man kan efter förhandlingar lägga till litet olika artiklar. När det gäller avtalet med Sri Lanka, så har artikeln kommit med i avtalet både på Sri Lankas begäran och på Sveriges. Förmodligen på motsvarande sätt har England gått med på Sveriges önskan om att artikeln skall finnas med i dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien och Nordirland. Nu säger Knut Wachtmeister att det rör sig om små belopp och kanske om värdestegringar på aktier under en lång tidsperiod innan försäljningen äger rum. Enligt massmedias uppgifter under våren 1982 fanns det en svensk medborgare som hade flyttat till Storbritannien och efter några månader försålt sitt aktieinnehav i Sverige. Han gjorde därmed en skattevinst på inte mindre än 8 milj.kr. Det är åtminstone för mig och skatteutskottets majoritet en aktningsvärd summa. Vi har nyss upplevt en förbittrad strid om aktier på börsen, där åtminstone i ett fall en person varit bosatt i ett annat land och därifrån kunnat dirigera vad som händer och sker i Sverige. Även om aktieinnehavet som denna person har skulle stiga i värde under årens lopp, skulle hans reavinster komma att vara skattefria om vi i fortsättningen inte i något dubbelbeskattningsavtal tog in denna artikel. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 2.
Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar gäller dubbelbeskattningsavtal med Sri Lanka, och Valter Kristenson tar här upp ett par exempel om skattevinster som rör nästa betänkande, nämligen dubbelbeskattningsavtalet med England. Men det hindrar inte att vi kan kommentera det under denna punkt. Jag förstår att det kan sticka i ögonen att en enstaka person har gjort denna skattevinst vid flyttning till England, men i det stora heia rör det sig om mycket små beloppi förhållande till de stora tal det rör sig om på aktiebörsen. En annan synpunkt skulle kunna vara, att när vi förhandlar med andra länder om dubbelbeskattningsavtal och ett land inte begär — vilket händer i några fall — att tillägg skall göras till modellavtalet, kan det hända att detta land som kompensation vill ha någonting annat i stället. Det är ytterligare ett argument för att vi inte bör ta upp en sådan relativt liten fråga i dubbelbeskattningsavtalet, där det är så pass litet som står att vinna.
Herr talman! Jag har svårigheter att förstå det sakliga i herr Wachtmeisters inlägg. Han säger ”jag tror” — det är då naturligtvis moderaterna som tror — och att ”det kan tänkas” att det och det inträffar. Det är väl bättre att tala om det som faktiskt har inträffat. Och det har alltså inträffat att enskilda personer har gjort betydande skattevinster därför att denna bestämmelse inte funnits förut. Det är för oss socialdemokrater rätt skönt att den nu införs i åtminstone två av sambeskattningsavtalen.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall behandla — skatteutskottets betänkande nr 3 - är i stort sett liknande det förra. Denna gång gäller det ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige å ena sidan och Storbritannien och Nordirland å den andra. Avtalet skiljer sig från det med Sri Lanka så till vida att den engelska regeringen prutat ner den period inom vilken skattskyldighet i Sverige för realisationsvinst på aktier skall förekomma från tio till sju år. Då det inte heller när det gäller detta betänkande finns anledning att upprepa den långa debatten från i våras nöjer jag mig med att yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman!

Debatten visade alldeles tydligt att riksdagen hade fattat beslut om en lag som saknade stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Opinionstormen mot lagen blev så kraftig att regeringen så småningom fann för gott att utlova en viss omprövning av lagen och att senare under året återkomma med förslag till uppmjukning av lagbestämmelserna. Men, herr talman, vad är det då för förslag till uppmjukning av lagen som regeringen har framlagt och som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 5? Jo, småhusoch lägenhetsägarna skall befrias från avdragsoch avgiftsskyldighet när betalningen erläggs mot en faktura som innehåller vissa föreskrivna uppgifter. Vidare skall beloppsgränserna för uppgiftsskyldigheten och för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för uppdragsersättningar höjas — i båda fallen från 500 till 1000 kr. De småhusoch lägenhetsägare som inte har anlitat några uppdragstagare skall befrias från skyldigheten att markera detta med ett kryss på deklarationsblanketten eller på annat sätt ge en försäkran om att de inte har betalat ut uppdragsersättningar överstigande 1 000 kr. Vidare skall uppgiftsskyldiga inte behöva ange uppdragstagarnas personnummer, utan det skall räcka med namn och adress. Herr talman! Dessa uppmjukningar ändrar inte på det förhållandet att uppgiftsskyldigheten och det därmed sammanhängande betalningsansvaret i allt väsentligt kvarstår oförändrat. Det var ju detta sakliga innehåll i lagen som gav anledning till den intensiva debatten och till att lagen kallades angiverilagen. Inom moderata samlingspartiet anser vi att det helt klart framgått av debatten att lagen, både den nu gällande och med de ändringar som har föreslagits, saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Vår uppfattning är att de krav som ställs är orimliga. Det är orimligt att kräva att personer som i allmänhet saknar praktisk erfarenhet som arbetsgivare skall lämna uppgifter isina självdeklarationer om företag, hantverkare eller andra uppdragstagare av skilda slag som de har anlitat. Vi finner det också orimligt att man skall kunna åläggas betalningsansvar för en uppdragstagares skatteskulder i den utsträckning som nu är aktuell. Vi moderater tycker att kraven på uppgiftslämnande har gått för långt i Sverige. De krav som gäller och kommer att gälla innebär inte en rimlig avvägning mellan medborgarnas rättigheter och skyldigheter gentemot statsmakten. Orsaken till att lagen infördes var naturligtvis att man ville komma åt s.k. svartjobb och anlitandet av s.k. grå arbetskraft. Moderata samlingspartiets uppfattning är emellertid att lagen inte fyller sitt syfte. Den osäkerhet bland allmänheten som nu gällande och föreslagna lagregler medför tror vi leder till att fler betalningar sker under bordet i stället för färre. Moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet har anvisat en annan väg, som vi tror är väsentligt bättre när det gäller att bekämpa svartjobb och grå arbetskraft. I det särskilda yttrandet nr 2 i betänkandet har dessa tre partiers representanter i skatteutskottet erinrat om detta. Det framhålls att riksdagen redan 1979 begärde en utredning om möjligheterna att genom en ändring av reglerna för villabeskattningen uppnå förbättringar på detta område. Det gällde alltså att möjliggöra rätt till avdrag för reparationsoch underhållsarbeten. Vi konstaterar liksom utskottet att denna fråga numera ingår i bostadskommitténs utredningsuppdrag, och vi förutsätter att utredningen så snart som möjligt kommer att pröva frågan. Det är tillfredsställande att de tre partierna är helt eniga på denna punkt. Inom moderata samlingspartiet vill vi emellertid gå längre. Vi anser att angiverilagen kan slopas i väntan på ett bättre system, och detta föreslås i vår reservation 1. I reservation 2 föreslår vi de lagändringar som skulle bli en följd av ett förverkligande av förslaget. Vi tycker att det är beklagligt att folkpartiets och centerpartiets representanter i skatteutskottet inte har ansett sig kunna ansluta sig till yrkandet. Jag skulle vilja fråga vilka skäl dessa partier har för att inte vilja slopa angiverilagen, en lag som av allt att döma saknar förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Såvitt jag vet föreligger det enighet i skatteutskottet om angelägenheten av att komma till rätta med de problem som skatteundandragandet utgör. Det är när vi kommer till mer praktiska och konkreta åtgärder som enigheten spricker. Då är vi inte ense om vad vi skall ta till för åtgärder för att komma till rätta med sådana här missförhållanden. Hösten 1982 beslutade riksdagen om nya regler för småhusoch lägenhetsägare när det gäller skyldigheten att lämna uppgifter om kostnader för utförda reparationer, allt i syfte att söka komma åt den grå marknad som finns på det här området och som onekligen innebär ett stort skatteundandragande. Vi har nu haft att ta ställning till förslagen i proposition 1982/83:177, vilka förslag innebär en ändring av reglerna i vad gäller uppgiftsskyldigheten. Ändringarna går ut på att göra det lättare för småhusoch lägenhetsägare att själva avgöra när de utbetalda ersättningarna innebär skyldighet eller inte skyldighet att göra avdrag för skatter och arbetsgivaravgifter. Det är främst i fyra avseenden som bestämmelserna har ändrats. Karl Björzén redogjorde för detta, men jag tror att det är rätt angeläget att upprepa det hela, eftersom allmänheten bör få veta hur det förhåller sig med uppgiftsskyldigheten. För det första: Småhusoch lägenhetsinnehavare skall inte vara skyldiga att betala arbetsgivaravgift eller att göra skatteavdrag för det arbete som blivit utfört, om det av fakturan för det utförda arbetet framgår att uppdragstagaren är registrerad för mervärdeskatt eller att vederbörande har B-skatt. Det kan inte vara alltför svårt att av fakturan se om företaget är skyldigt att betala mervärdeskatt. I så fall finns det inget arbetsgivaransvar för småhusoch lägenhetsinnehavare. För det andra är beloppsgränsen höjd från 500 kr., som gäller nu, till 1 000 kr. För det tredje har kravet på att uppge personnummer på den som utfört arbetet tagits bort ur bestämmelserna. Det räcker att man anger namn och postadress för den som har gjort arbetet. För det fjärde behöver man inte avge någon särskild försäkran om att uppgiftspliktig ersättning inte har betalats ut under året. Utskottet har funnit att de föreslagna åtgärderna innebär förenklingar och även ett klarläggande av hur det skall fungera. Men jag förstår att det även med denna förenkling kan råda en viss osäkerhet. Det har säkert debatten i tidningspressen medverkat till — och också det förhållandet att man har döpt om lagen om uppgiftsskyldighet. Utskottet stryker därför under att det är angeläget att såväl riksskatteverket som riksförsäkringsverket informerar de skattskyldiga om dessa regler. En särskild svårighet bereder de nu gällande reglerna för skyldighet att erlägga avgifter enligt lagen om socialavgifter, då dessa regler inte i alla avseenden överensstämmer med skyldigheterna enligt uppbördslagen. Denna fråga har uppmärksammats i avlämnade motioner. Socialförsäkringsutskottet har också avgivit ett yttrande, som fogats till skatteutskottets betänkande. Av redogörelsen framgår att socialavgiftsutredningen prövar hithörande frågor och kommer att slutföra sitt arbete i början av 1984. Utskottet har stannat för att överlämna en av motionerna, nr 2 av Hans Pettersson i Helsingborg och Bengt Silfverstrand, till denna utredning för att motionsförslaget skall kunna prövas i ett vidare sammanhang än som varit möjligt för utskottet i samband med behandlingen av propositionen. Till utskottsbetänkandet har fogats reservationer av företrädarna för moderata samlingspartiet.Som framgått av Karl Björzéns anförande accepterar inte moderaterna att småhusoch lägenhetsägare åläggs en uppgiftsskyldighet. De yrkar därför avslag på propositionen i denna del. Jag lär knappast kunna få dem att ändra uppfattning, och jag kan egentligen nöja mig med att konstatera att vi har skilda uppfattningar i denna fråga. Men jag skulle ändå i detta sammanhang vilja ta upp en sak som Karl Björzén nämner. Det gäller reservanternas uppfattning att det ställs stora anspråk på småhusoch lägenhetsägare när det gäller att lämna in uppgifter till taxeringsmyndigheterna. Om man har den föreställningen att det skulle bli mindre av uppgiftslämnande om vi gick över till en annan metod för taxeringsarbete — om vi alltså gick över till dens.k. konventionella metoden, där man får avdrag för utförda reparationer i fastigheterna — så vill jag framhålla att då blir säkert inte uppgiftslämnandet mindre. Det måste ändå fungera så att man skall verifiera vilka kostnader man under året har lagt ner i fastigheten.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

Herr talman! Det är bra att förhållandena för småhusoch lägenhetsinnehavare klarläggs i vad gäller uppgiftsoch avgiftsskyldigheten och ett steg i rätt riktning när man i propositionen föreslår en ändring av uppbördslagen. Jag har tillsammans med Bengt Silfverstrand motionerat i ärendet. Vi föreslår en som vi tycker bättre ordning när det gäller att klarlägga vem som har arbetsgivaransvar — om det är småhusägaren eller näringsidkaren. Det har varit alltför mycket trubbel på detta område. Vi har fall då en uppdragstagare har trillat ner och skadat sig ganska illa och då småhusägaren fått stå för alla kostnader, därför att han inte visste vem som hade arbetsgivaransvaret. Vi föreslår i vår motion följande. I stället för att vänta tills fakturan görs upp skall båda parterna, när man sluter avtal, se till att det i avtalet klart framgår om uppdragstagaren har att erlägga B-skatt eller har momsredovisningsskyldighet. Med andra ord skall alla de uppgifter som presenteras på fakturan redovisas i samband med att avtalet sluts. Med god kännedom om hur den här branschen fungerar, med ett stort antal oseriösa näringsidkare, är jag säker på att man hamnar i många stridiga situationer, där man inte vet vem som skall stå för kostnaderna. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag tycker att utskottet kunde ha varit litet positivare i sin skrivning när det skickar över motionen till en utredning. Man kunde ha givit några råd på vägen, så att utredningen kunnat få någon uppfattning om vad utskottet tänker om vårt förslag.

Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet har motionärerna och vi inte några delade uppfattningar i detta hänseende. Vi har låtit socialförsäkringsutskottet titta på motionen. Man delar där motionärernas uppfattning. Sådana skriftliga avtal som Hans Pettersson i Helsingborg och Bengt Silfverstrand vill ha upprättas dock inte regelmässigt vid mindre arbeten på småhus och lägenheter. Enligt de civilrättsliga reglerna behöver parterna inte göra det. Därför menar vi att man måste titta på vilka konsekvenser ett åläggande att sådana avtal skall upprättas innan arbetet utförs för med sig. När det nu finns en utredning som ser på problemet, tycker vi att det är riktigare att utredningen får ta del av motionärernas förslag och pröva dem i de sammanhang där de hör hemma. Vi ansåg därför att det var riktigast att överlämna motionen till utredningen för vidare behandling.